Fru talman! Jag tyckte inte att det sista Lennart Andersson sade skall stå helt oemotsagt. Konsekvensen av Lennart Anderssons resonemang kan bli ödesdiger. Den associativa lagstiftning vi i dag har kan småningom komma att omfatta också stiftelser. Vi har också att vänta förslag från kooperationsutredningen. Och sedan skulle egentligen bara kvarstå de ideella organisationerna. Då kan det, fru talman, finnas en risk att frånvaron av lagstiftning på detta område utnyttjas för ekonomiska oegentligheter. Jag tror inte att Lennart Andersson då är beredd att stå kvar vid sin ståndpunkt.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

Fru talman! I januari i år väckte Margit Sandéhn och jag en motion där vi begärde att förbudet mot momsfri försäljning vid våra flygplatser skulle hävas. Motionärer från andra partier har ställt samma krav. Det hade nämligen visat sig att våra farhågor om en minskad försäljning i butikerna på Landvetter och Arlanda genom den beslutade ändringen i mervärdeskattelagen besannats. Framför allt påtalade vi i årets motion liksom i en motion förra året det orättvisa i det nya systemet. Förbudet innebär ju en konkurrenssnedvridning i förhållande till butiker utanför flygplatserna. En utomnordisk turist har nu möjligheter till skattefria inköp i butiker inne i Stockholm och Göteborg men inte, vilket vore mest naturligt och praktiskt, på flygplatserna inför avresan. De nya reglerna, införda i 2 a § mervärdeskattelagen, innebär att försäljning av vara till köpare som är bosatt utanför Norden räknas som export och alltså blir skattefri, om blott säljaren kan förete handling till bevis att köparen i anslutning till leveransen medfört varan vid utresa ur landet. Systemet är inte nytt, det tillämpas på samma sätt i flera andra länder, men där är inte flygplatserna undantagna. Det har också givit positiva försäljningsresultat för berörda butiksinnehavare. Man har t.o.m. bildat ett särskilt bolag, Scandinavian Tax Free Shopping Service, som i ökande omfattning givit intygsservice och restitution av moms till turister som köpt varor för export i butiker utanför flygplatser. Ytterligare ett serviceföretag i branschen har dykt upp, nämligen Sweden Tax Free Shopping, som ger kunderna tillbaka hela momsen, det är det s.k. Trelleborgssystemet. Självklart har detta varit till stor nackdel för de butiker som etablerats på flygplatserna, vilka fråntagits denna möjlighet. Det kanske bör tilläggas att det inte gäller den vanliga alkoholoch tobaksförsäljningen, utan att det är andra varor det handlar om. Försäljningen har klart minskat, vilket lett till reducerat öppethållande och minskning av personal. Det betyder också en minskning av den passagerarservice som byggts upp och en försämrad konkurrens gentemot flygplatser i andra länder. Skatteutskottet var väl medvetet om dessa nackdelar när 1, oplatsförsäljningsförbudet behandlades i riksdagen i december 1979. Man ansåg sig dock inte kunna göra något, då förbudet var en förutsättning för att de andra förslagen i den nordiska gränshandelsöverenskommelsen skulle antas. Även näringsfrihetsombudsmannen ansåg att de nya bestämmelserna var en konkurrensbegränsning som drabbat flygplatsbutikerna. I vår motion 1980/81:503 påtalar vi att Finland inte hållit sin del av vid gränsen fortgått som tidigare. Av skatteutskottets betänkande framgår att Finland nu sent omsider ratificerat överenskommelsen och att de nya reglerna börjat gälla från den 14 maj i år. Det skall bli intressant att se hur det kommer att verka i praktiken. Den sannolika utvecklingen av flygplatsförsäljningsförbudet mot momsfria varor torde bli att butikerna på Arlanda och Landvetter tvingas slå igen. Samtidigt lockar en rad olika affärer med hjälp av skickliga marknadsförare runt om i landet utländska turister med momsfri försäljning. Det orimliga i beslutet framstår alltmer och borde enligt min mening leda till att Sverige begär en omprövning och justering av denna del av överenskommelsen. Det kan väl knappast vara till någon nackdel för övriga nordiska länder om man tillåter skattefri försäljning på flygplatserna i Sverige när obeskattade varor kan inhandlas i en alltmer växande rad av butiker runt om i landet. Jag yrkar, fru talman, bifall till vår motion, som innebär ett slopande av Nr 150

ij rYärdeskattefri Fru talman! Frågan om mervärdeskatt vid försäljning på flygplats är j försuljring på : Bj Jning på flygplats är ju flygplatser ingalunda ny. Den behandlades senast under förra riksmötet, och det var då i stort sett samma motionärer som nu. Tidigare har det inte funnits några bestämmelser som sanktionerat skattefri försäljning på flygplatser till resande bosatta utom Norden. Exportförsäljningsbegreppet har tolkats olika, så att exempelvis skattefri försäljning godtagits i Stockholm och Göteborg, medan sådan har vägrats i Malmö. Självfallet har det inte varit lyckligt att det inte funnits likartade bestämmelser i hela landet. År 1979 träffades så en nordisk överenskommelse, som trädde i kraft den 1 maj förra året och som innebar att någon skattefri försäljning inte skulle få ske på flygplats för andra varor än alkoholdrycker och tobak. Självfallet måste det te sig utomordentligt egendomligt från butiksägarnas synpunkt att en utomnordisk resenär skulle kunna köpa varor skattefritt i vilken butik som helst utom på just flygplatsen. Där delar jag helt Nils Hjorths uppfattning. När skatteutskottet förra året behandlade några motioner om att befria flygplatsbutikerna från skyldighet att momsbelägga exportvarorna var utskottet enigt om att det var olyckligt att undanta flygplatsbutikerna från momsplikten. Nu var emellertid begränsningen av den skattefria försäljningen ett oavvisligt krav från de andra nordiska ländernas sida för att de skulle tillmötesgå vitala svenska intressen när det gäller gränshandeln i övrigt. När man bedömer grannländernas inställning måste man också ta med i beräkningen att man på Nordens största flygplats — Kastrup — efter svensk påtryckning inte tillåter momsfri försäljning av andra varor än alkoholdrycker och tobak. I år har vi så ett antal motioner med samma krav på skattebefrielse för flygplatsbutikerna som Nils Hjorth just redogjort för. Trots att motionerna avslogs året innan var det enligt min uppfattning fullt motiverat att förnya dessa motioner, eftersom Finland vid tidpunkten för motionernas avlämnande ännu inte hade antagit den lag som reglerar gränshandeln i enlighet med den nordiska överenskommelsen. Nu har så skett, och bestämmelserna gäller, som vi nyss hörde, fr.o.m. den 14 maj. Ett enigt utskott har även i år avstyrkt motionerna, inte därför att vi tycker att det är praktiskt och logiskt att diskriminera flygplatsbutikerna, utan därför att det får ses i ett större nordiskt sammanhang, där det för Sveriges del har gällt att både ta och ge. Om Finland inte hade ratificerat överenskommelsen, hade säkerligen skatteutskottet påtalat detta i betänkandet och uppmanat regeringen att snabbt vidta erforderliga åtgärder. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Knut Wachtmeister delar vår uppfattning om det orimliga i den här överenskommelsen, men säger att den är ett oavvisligt krav för att klara gränshandeln. Jag förstår den synpunkten. Men även om en nordisk överenskommelse träffas om gränshandeln, så måste det ändå kunna ske en omprövning på de punkter där överenskommelsen leder till orimliga konsekvenser för något land, och så har skett i detta fall. Man hade säkerligen inte kunnat förutse en så våldsam expansion av den momsfria försäljningen utanför flygplatserna som en följd av den införda liberaliseringen. Det pågår, som jag nämnde, ett landsomfattande projekt för att på ett effektivt sätt informera om den momsfria försäljningen. I marknadsföringen ingår information till utländska turister om den mervärdeskattefria försäljningen i Sverige. Turisterna som kommer hit vet alltså i förväg att det är olönsamt att handla i butikerna på de svenska flygplatserna. Det torde vara unikt med ett system som lämnar momsbefrielse vid turisters inköp av varor och samtidigt förbjuder sådan momsbefrielse från vissa försäljningsställen. Det system som tillämpas på Kastrups flygplats är väl inte direkt jämförbart med det svenska systemet. Jag skulle inte ha något emot att man fick samma bestämmelser på Kastrups flygplats. Den ordning som där tillämpas är det näringslivet självt som vill ha, och där är man mer bunden till inköp på flygplatsen. Arlanda och Landvetter har att konkurrera med många andra storflygplatser som t.ex. Frankfurts och Schiphols flygplatser. Om ingenting görs åt problemet tvingas butikerna på våra flygplatser att slå igen, med avskedanden av personal som följd. En sådan utveckling vill väl ingen ha. Därför tycker jag att något bör göras innan utvecklingen går så långt.
Herr talman! Som jag inledningsvis sade har både utskottet och jag själv full förståelse för de olägenheter som det måste innebära för butikerna på Landvetter och Arlanda att inte få sälja sina varor utan moms. Men trots allt är dessa olägenheter mindre jämfört med dem som vi skulle ha fått om vi inte hade kunnat åstadkomma de justeringar i gränshandeln med Finland som trädde i kraft den 14 maj. Tidigare kunde svenskar fara till Finland och köpa hushållskapitalvaror såsom spisar, diskmaskiner, kylskåp, TV-apparater m.m. utan att betala skatt på dem vid införandet till Sverige. Det gjorde att de svenska företagen icke kunde konkurrera med de finska när det gällde gränshandeln. Det har vi bedömt som en utomordentligt stor olägenhet. Den här lagen har bara varit i kraft några veckor, och det återstår att se hur den kommer att fungera. Det är möjligt att det kan komma att finnas anledning att ta upp frågan till förnyad prövning. Jag delar helt Nils Hjorths uppfattning att det varken är praktiskt eller logiskt att på detta sätt diskriminera affärerna på flygplatserna.

Herr talman! För de ledamöter som har för avsikt att äta lunch nu, kan jag tala om att jag inte kommer att begära votering. Det ärende som vi nu behandlar gäller realisationsvinstbeskattning vid försäljning av fritidshus. Vi motionärer vill uppnå rättvisa i det avseendet. Enligt vår mening är de regler som i dag gäller diskriminerande. Därför vill vi att samma regler som gäller vid försäljning av bostadshus skall införas. Vi har tagit del av det ganska digra betänkandet som skatteutskottet har lagt fram med anledning av min och några partikamraters motion. Till skatteutskottets talesman, Knut Wachtmeister, vill jag ställa ett par frågor med anledning av det som står i betänkandet. I skatteutskottets betänkande 1980/81:58 hänvisas till en utredning som heter kommittén om översyn av reglerna om uppskov med beskattningen av realisationsvinst.

Jag utgår från att utskottet haft kontakter med utredningen. Det är annars inte givet att frågor som inte tagits upp i utredningsdirektiven verkligen blir föremål för översyn. Jag vill alltså utgå från att riksdagen genom skatteutskottet verkligen gör klart för den aktuella kommittén att utskottet vill ha de här frågorna prövade. Utskottet är i sin skrivning inte avvisande till denna vår moderata motion. Tvärtom tycker jag mig finna att utskottet är positivt till våra motionsförslag. Jag frågar: Är det en riktig tolkning som jag gör? Delar utskottet motionens synpunkter, även om det inte skrivits ut i klartext?

De har ett fritidshus — det har dess bättre bortåt halva svenska befolkningen, åtminstone tillgång till fritidshus — och de kan inte alltid, även om de aldrig så gärna vill, räkna med att kunna behålla detta fritidshus — även om det ligger i en kär hembygd. Då är frågan: Skall de, när de tvingas sälja sitt fritidshus, behöva beskattas så hårt att det blir omöjligt för dem att förvärva ett nytt fritidshus i närheten av den nya bostaden i en annan del av landet? När det gäller vanliga bostadshus har vi fått en ny lagstiftning som innebär en skärpning av realisationsvinstbeskattningen, det är i och för sig beklagligt, men det är nu ett riksdagens beslut. Om man då hade tagit med fritidshusen i samma proposition, i samma utskottsbetänkande och i samma lagstiftning hade det i alla fall varit en rättvisa gentemot de människor som av ett eller annat skäl tvingas sälja fritidshuset. Men det gjorde man inte, och då finns en regel som säger att när det gäller boningshus får man tillämpa fyraårsregeln. Jag går inte in på detaljerna, jag förutsätter att kammarens ledamöter är väl "bevandrade i den här problematiken, och jag har bara begärt att få tala i fem minuter. Men avräkningstiden måste på nytt föras in för en fritidshusägare som köper ett nytt fritidshus och som sedan säljer det. Detta är vad vi tar upp i motionen, som har nr 1545 av riksdagsåret 1980/81. Jag läser ur motionen: ”En rad skäl talar för att fritidshusen inte skall diskrimineras i beskattningshänseende. Möjligheten att äga fritidshus skall inte begränsas.” Jag utgår från att detta också är riksdagens mening. ”Fritidshusens betydelse för medborgarnas rekreation är väl dokumenterad.

Herr talman! Jag delar i stora delar Göthe Knutsons uppfattning. Det är inte för att han är min partivän, utan därför att en fritidshusägare som exempelvis bor i lägenhet och byter jobb säkerligen ofta finner avståndet för långt från den nya bostadsorten till det gamla fritidshuset. Det var just detta Göthe Knutson påtalade som en av de största nackdelarna. Därigenom kan det te sig praktiskt omöjligt för den som flyttar att behålla fritidshuset. frivillig försäljning kan således bidra till att låsa in fastighetsmarknaden och minska den särskilt i våra dagar så betydelsefulla rörligheten på arbetsmarknaden. Trots dessa tänkvärda synpunkter har utskottet avstyrkt yrkandet i motionen, som innebar att riksdagen hos regeringen skulle begära en översyn av reglerna för realisationsvinstbeskattning av fritidshus. Skälet härtill är, som så många gånger förr, att det finns en pågående utredning. Vid 1978/79 års riksmöte begärde riksdagen hos regeringen en översyn av reglerna om uppskov med beskattning av realisationsvinst. Denna utredning tillsattes i höstas, och skatteutskottet har i sitt betänkande förutsatt att den av Göthe Knutson aktualiserade frågan prövas av utredningen. Nu ställde Göthe Knutson två frågor till mig. Den ena gällde om skatteutskottet var positivt inställt till synpunkterna — vilket Göthe Knutson kanske inte kunde utläsa fullt tydligt i skatteutskottets betänkande. Jag kan bara svara för mig själv. Jag är positivt inställd, mycket mot bakgrund av vad jag sade om rörligheten på arbetsmarknaden och det betydelsefulla i att inte låsa densamma. Den andra frågan gällde vilka garantier utskottet har fått från kommittén för att frågan skall behandlas. Ja, kommittén är ju så pass ny att det i kommittéberättelsen om kommittéernas sammansättning ännu icke står angivet vilka personer som skall ingå i kommittén. Men om man studerar kommittédirektiven finner man några meningar som tyder på att utskottet har rätt i sin bedömning. Där står bl.a.: ”Huvuduppgiften för kommittén bör vara att se över uppskovsreglerna för fastigheter.” — Alltså fastigheter generellt. Så står det vidare: ”Vid sina överväganden bör kommittén beakta å ena sidan önskemålet att undvika inlåsningseffekter och att tillgodose berättigade intressen av bostadsbyte och å andra sidan önskemålet att förhindra att uppskovsreglerna utnyttjas för spekulation i villaeller jordbruksfastigheter.” Här kan jag göra den kommentaren att det torde vara ytterst sällan som man spekulerar i fritidshus. Det heter vidare i kommittédirektiven: ”Det bör övervägas om inte generella regler kan införas för några av de situationer där rätten till uppskov i dag är beroende av dispens. Jag tänker bl.a. på de fall där bosättningskravet inte är uppfyllt men där försäljningen är föranledd av omstationering eller annat byte av anställningsort.” Också det bör minska Göthe Knutsons farhågor.

Om nu riksdagen instämmer i vad skatteutskottet har skrivit i sitt betänkande, innebär det ju också en direkt anvisning till kommittén att ta upp fritidshusfrågorna till behandling. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till skatteutskottets hemställan i betänkande 58.

Herr talman! Jag tackar Knut Wachtmeister för svaren på de frågor som jag ställde.

Knut Wachtmeister utgår också från att förslagen om en prövning av de här två frågorna kommer att behandlas i den utredningskommitté som här är aktuell. Det är i det sammanhanget som jag tar upp en fråga, vilken jag principiellt finner vara inte bara intressant utan också angelägen. Väldigt ofta, herr talman, avfärdar ett utskott en motion med hänvisning till att det sitter en statlig utredning som sysslar med det område som motionen i fråga behandlar. Då finner man det troligt att den här kommittén — jag menar då generellt och principiellt — skall ta upp det aktuella ärendet till behandling och pröva det. Sedan skriver man några positiva rader; åtminstone sätter man på pränt att man förutsätter — som skatteutskottet i det här fallet har gjort — att de aktuella frågorna prövas av översynskommittén. Men jag konstaterar här ännu en gång att utskottet i fråga icke har tagit kontakt med denna kommitté — åtminstone kan jag inte utläsa det av Knut Wachtmeisters i Övrigt positiva svar. Det sker uppenbarligen inte heller i de flesta andra fall. Utskottet avstyrker då bara motionen med hänvisning till att det sitter en utredning. Jag tycker, herr talman, att det nu kunde vara ett tillfälle att peka på detta förhållande. Åtminstone finner jag det ytterligt angeläget att dessa frågor, som icke minst är av rättvisekaraktär, snarast möjligt blir föremål för en prövning av översynskommittén. I övrigt vill jag framhålla att jag är tacksam för att Knut Wachtmeister i egenskap av skatteutskottets vice ordförande så klart har redogjort för sin ståndpunkt. Jag utgår ifrån att man från skatteutskottets sida, sedan beslut fattats med anledning av detta betänkande, kommer att kontakta den här kommittén, så att den verkligen får klart för sig att det är riksdagens mening att frågan skall bli föremål för en översyn. Jag utgår också ifrån att den översynen även leder till positiva resultat, så att exempelvis de människor som tvingas flytta därför att de mister sina jobb inte skall behöva bli berövade sina fritidshus.

Herr talman! Det är från samhällssynpunkt angeläget att medborgarna får tillgång till avkoppling och aktiviteter på sin fritid. Det är ett behov som har ökat i takt med den ökande fritiden och att arbetslivet i allt större utsträckning präglas av specialisering och monotoni. Möjligheterna till fritidsaktiviteter är emellertid i hög grad beroende av inkomster, samhällsställning och bostadsort. Som regel är det de som har de högsta inkomsterna, de bästa bostadsförhållandena, de behagligaste arbetsmiljöerna och de flesta tillfällena till omväxling och variation i sitt arbete och liv som också har de bästa möjligheterna till fritidsaktiviteter. Dessa förhållanden har särskilt understrukits i LO:s fritidsutredning Semester — fritid under 80-talet. Denna utredning visar att en fjärdedel av alla arbetare organiserade inom LO varken disponerar en fritidsstuga eller kan resa bort på semester. Andra undersökningar visar att jordbrukare har ännu mindre förutsättningar än arbetare att resa bort på semester. Det här pekar på behovet av möjligheter till rekreation i närheten av bostäderna. Inte minst gäller detta för människorna i de stora bostadsområden som kom till i slutet av 1960-talet i storstadsområdena. För samhälle och folkrörelse är det därför en viktig uppgift att skapa ett fritidsutbud som står öppet för alla. Fritidsfisket är i dessa sammanhang av utomordentlig betydelse. Som fritidssysselsättning har det rika möjligheter. Det ger i sin enklaste och ursprungligaste form till mycket små kostnader kontakt med natur och mijö samt motion och avkoppling. Samtidigt innebär fångsten av fisk att en naturresurs utnyttjas. Fritidsfisket kan utövas av alla. Det aktiverar människor i alla samhällsgrupper. Den sociala snedrekrytering som ofta präglar andra fritidsaktiviteter finns inte inom fritidsfisket. Fritidsfisket är också ett viktigt komplement till andra aktiviteter, som båtliv, vandringar, semesterresor och camping. I detta sammanhang kan fritidsfisket ge ett tillskott till utkomst och bosättning i glesbygder där andra utkomstmöjligheter är begränsade. Det är därför en viktig uppgift för samhället att medverka till att alla fiskeintresserade erbjuds möjligheter till ett rikt och varierat fritidsfiske. Samhället bör medverka till en utveckling där fritidsfiskarnas organiserade samverkan tillvaratas. Det var mot den här bakgrunden som den dåvarande socialdemokratiska regeringen tillsatte 1973 års fiskevattensutredning. Utredningen framlade ett betänkande om vilket de socialdemokratiska, centerpartistiska och folkpartistiska ledamöterna var helt ense. En reservation fanns från den moderate ledamoten. Vid utarbetandet av den föreliggande propositionen har regeringen i stor utsträckning bortsett från de förslag fiskevattenutredningens majoritet framlade. Däremot föreligger en betydande överensstämmelse med den moderata reservationen. Propositionen är således ett nytt exempel på att det i den borgerliga regeringen är moderaterna som bestämmer. Rent allmänt vill jag uttrycka en besvikelse över den nonchalans de borgerliga regeringarna visar för det mångåriga och omfattande arbete som läggs ner i utredningssammanhang. Fiskevattensutredningen är i detta avseende bara ett exempel. Fortsätter denna tendens är det föga meningsfullt att bedriva statliga utredningar på nuvarande sätt. Det övergripande ansvaret för en god resurshushållning och naturvård vilar på samhället genom stat och kommun. Detta gäller också fiskevården. På många håll förekommer det en betydande fiskevårdsverksamhet genom ideella insatser från framför allt fiskevårdsföreningar men också från enskilda markägare, som domänverket. Alla erfarenheter visar dock att många fiskevattensägare inte känner detta ansvar i annan mån än att de själva utnyttjar fisket eller genom kortförsäljning antas få inkomster därav. Förutsättningarna för att erhålla inkomster vid sidan om ersättning för erlagd kostnad för fiskevård är mycket små. Exempel på detta är domänverket, som i en omfattande verksamhet har en omsättning på mellan 4 och 5 milj.kr. men endast kan påräkna ett överskott på 300 000 kr. Förutsättningarna för att utveckla en god fiskevård är därför helt beroende av samhälleligt stöd och ideella arbetsinsatser. Intresset för en god fiskevård i vårt land har minskat också genom att det enskilda ägandet i stor utsträckning är uppsplittrat på ett stort antal ägare, exempelvis när det gäller de stora sjöarna och vattendragen och utefter södra ostkusten. Fiskevården kompliceras dessutom av att enskilda vatten förekommer jämsides med vatten upplåtna för allmänt fiske. Det är viktigt mot denna bakgrund att de begränsade ekonomiska resurser som står till förfogande för fiskevård framför allt satsas på fiskevatten som i första hand är av intresse bland den fritidsfiskande allmänheten och en aktiv yrkesfiskarkår. Sådana insatser kommer också att vara av betydelse för det särskilt utefter kusterna viktiga husbehovsfisket. Mot denna bakgrund måste en planering utvecklas från samhällets sida, där upplåtelse av vatten, fiskevårdande insatser och organisation av det frivilliga arbetet ses som en sammanhållen enhet. Som framhållits av fiskevattensutredningen och flertalet remissinstanser skulle ett frisläppande av handredskapsfisket utefter Blekinges och Gotlands kuster liksom i de stora sjöarna innebära en kraftig förbättring av allmänhetens möjligheter till fritidsfiske. De flesta av dessa vatten finns i anslutning till de stora befolkningskoncentrationerna i vårt land och skulle därigenom kunna användas av ett stort antal fiskande under förutsättning att de vore tillgängliga. Vi socialdemokrater anser därför att handredskapsfisket i dessa vatten skall inlösas och detta fiske släppas fritt för allmänheten. Samma förhållande gäller enligt vår mening också den del av Östersjökusten som sträcker sig från Östhammars kommun i Uppsala län ner till Torhamns udde i Blekinge. Vi anser därför att även handredskapsfisket utefter detta kustavsnitt bör inlösas och släppas fritt. För detta ställningstagande talar både allmänna rekreationspolitiska motiv och svårigheten att bedriva aktiv fiskevård och fiskeupplåtelse med nuvarande uppsplittring av ägandeförhållandena. Det livaktiga fritidslivet på denna kuststräcka med utgångspunkt från de stora tätorter som är belägna där gör att fiskeupplåtelserna i dag i stor utsträckning inte fungerar. Redan nu bedrivs huvuddelen av fritidsfisket utan tillstånd, samtidigt som möjligheterna till fritidsfiske icke utnyttjas i den utsträckning som vore möjlig om upplåtelserna vore ordnade. Fiskevattensutredningen beräknade att 85 9o/av allt fiske utefter södra ostkusten skedde utan lösen av fiskekort. Enligt vår mening bör riksdagen nu fatta beslut om inlösen av handredskapsfisket utefter södra ostkusten, vid Blekinges och Gotlands kuster samt vid de stora sjöarna. Värdet för ifrågavarande vatten bör avse värdet den 1 juli 1981. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation nr 1, som handlar om detta. Enligt vår mening finns det inte orsak att lämna statliga bidrag till fiskevårdande insatser om inte dessa åtgärder kommer den fiskande allmänheten till godo. Mot denna bakgrund anser vi att statsbidragen till fiskevård skall förutsätta att ägarna förbinder sig att sälja fiskekort till allmänheten eller på annat sätt sörjer för att fisket upplåts till allmänheten. Vi anser också att bidrag bör kunna utgå med högst 70 96 av kostnaderna. De högsta bidragen bör utgå till de områden som har den största betydelsen för fritidsfisket. Jag yrkar bifall till reservation nr 2. I propositionen föreslås att 4,8 milj.kr. skall anvisas för bidrag till fiskevården m.m. Det beloppet är helt otillräckligt. Denna uppfattning har också stöd av det organiserade fritidsfisket. Samtidigt är vi medvetna om att det nuvarande samhällsekonomiska läget inte medger att ytterligare budgetmedel anvisas för dessa ändamål. Vi beräknar kostnaderna för de av oss förordade åtgärderna för fiskevård och organisationsstöd m.m. till ca 26 milj.kr. årligen. Till detta kommer engångskostnader för inlösen av handredskapsfisket vid Blekinges och Gotlands kuster, kring de stora sjöarna och utefter södra ostkusten, bildandet av fiskevårdsområden m.m. Vi är för vår del beredda att förorda att kostnaderna för de av oss föreslagna åtgärderna täcks genom en fiskevårdsavgift som erläggs av den fiskande allmänheten. Vi tror att det finns en allmän beredskap hos den fritidsfiskande allmänheten att betala en sådan avgift, under förutsättning att man erhåller ett rikare utbud av fritidsfiskemöjligheter. På så sätt skulle en fiskevårdsavgift på kanske 20-30 kr. bli en inträdesbiljett till fritidsfiskelandet med alla dess möjligheter till upplevelser. Vi anser därför att riksdagen hos regeringen skall begära utredning och förslag till utformning av en allmän fiskevårdsavgift som kan täcka kostnaderna för ett utvecklat fritidsfiske. Förslaget bör framläggas i sådan tid att åtgärderna kan träda i kraft från 1982. Jag ber att få yrka bifall till reservation nr 3. Enligt fiskevattensutredningen skulle ett fiskevårdsområde få bildas, om ägarna av fisket inom ett tilltänkt område inte mera allmänt motsatte sig områdets tillblivelse och de hade beaktansvärda skäl för detta. Vidare föreslog utredningen att detta inte skulle gälla om behovet av fiskevårdsområdets bildande vore synnerligen angeläget. Fiskevattensutredningens förslag har biträtts av lagrådet. Regeringen har däremot icke ansett sig kunna gå med på detta förslag. Det föreligger motioner från såväl socialdemokratiskt som kommunistiskt och centerpartistiskt håll som kräver att utredningens förslag genomförs. Vi socialdemokrater ansluter oss till motionärerna i detta avseende, och jag yrkar därför bifall till reservation nr 4 i vad avser moment 7 b i utskottets hemställan. Dessutom anser vi i likhet med lagrådet att en enskild medlem av ett fiskevårdsområde, kommun eller fiskenämnd skall ha möjlighet att ta initiativ till stadgeändringar för fiskevårdsområdet och att föreningen skall kunna upplösas på ansökan av föreningen, medlem av föreningen, kommun eller fiskenämnd. Jag yrkar bifall till reservation 4 även när det gäller moment 7 c. Vi delar vidare fiskevattensutredningens uppfattning att upplåtelse av statliga vatten till fiskeklubbar o. d. skall ske utan ersättning till staten, om klubben upplåter eller har för avsikt att upplåta fiske åt allmänheten på skäliga villkor. De fiskekortsavgifter som flyter in bör användas till vård och skötsel av berörda fiskevatten och fiske och inte till arrendeavgifter. På fritidsområdet verkar starka ekonomiska krafter. Samtidigt minskar tillgången på områden där man privat och enskilt kan utöva fritidsaktiviteter. Med växande konkurrens, bl.a. från utländska intressenter, leder detta till en upptrissning av arrendepriser för jaktmarker och fiskevatten som inte står inågot som helst samband med det faktiska utbytet. Man är beredd att betala tusentals kronor för att stänga ute andra människor från marker och vatten, bara man får vara ensam på dessa. I ett sådant läge är det av utomordentlig betydelse att det statliga markoch vatteninnehavet icke ingår i denna spekulationsverksamhet utan används för att tillgodose den stora allmänhetens behov av rekreation och avkoppling. Vi anser därför att statens vatten skall användas som en aktiv resurs för att öka utbudet av fiskevatten för allmänheten. Upplåtelse till fiskeklubbar för fiske i statens vatten bör därför ske utan ersättning till staten i den mån klubben upplåter eller har för avsikt att upplåta fiske åt allmänheten på skäliga villkor. Enligt vår uppfattning bör i detta fall de sociala värderingarna ta över de företagsekonomiska. Herr talman! Jag ber avslutningsvis att få yrka bifall till reservation nr 5

Herr talman! Enligt vad som framgår av 1973 års fiskevattensutredning har fritidsfisket utvecklats till en av våra mest utbredda och populära rekreationsformer. Man har kommit fram till att omkring två miljoner människor i åldrarna 15 — 74 år fiskar åtminstone någon gång om året; av dessa fiskar ca 70 20 enbart med handredskap. Det måste därför vara en viktig uppgift för samhället att skapa ett fritidsutbud som står öppet för alla, eftersom möjligheterna för den enskilde att aktivt utnyttja sin fritid är av stor betydelse för hälsa, anpassning och trivsel i samhället. Vi delar utredningens uppfattning att fritidsfisket i dessa sammanhang har stor betydelse. Det ger kontakt med naturen samt motion och avkoppling. Fritidsfisket kan utövas av ung och gammal, av män och kvinnor, och har därför stark karaktär av familjeaktivitet. Vi kan alltså i stort sett ansluta oss till utredningens synpunkter och förslag. Det framgår också att det rådde en stor politisk enighet i utredningen, och därför är det förvånande att propositionen på väsentliga punkter inte beaktar dess synpunkter och förslag. I vår motion har vi anslutit oss till utredningens förslag om en inlösning av allt kvarvarande enskilt fiske med rörliga redskap vid de aktuella kusterna. I likhet med utredningen har vi också svårt att förstå det lämpliga i att nätfisket är fritt, medan fisket med handredskap i huvudsak är förbehållet fiskerättsägaren på enskilt vatten. Eftersom en större enighet tycks kunna nås om en inlösning av enbart handredskapsfisket och eftersom kostnaderna därvid blir väsentligt mindre, anser vi oss kunna ansluta oss till detta förslag. När det gäller de stora sjöarna har vi i motionen föreslagit att fisket med handredskap görs fritt i dessa. Den övervägande delen av fritidsfiskarna fiskar med handredskap. Att man inte i dessa fall skulle kunna få sitta med sitt metspö eller något annat handredskap och fiska, när nät eller annat rörligt redskap får användas, det har nog den fiskaren svårt att förstå. Detta visar väl också det orimliga i nuvarande förhållanden. Huvudfrågorna för fisket i stort är dels allmänhetens tillgång till fiske, dels fiskevården. Inget tvivel råder väl om att akuta problem finns i dag i vad avser vården av vissa fiskbestånd, och då framför allt laxfisken. Vi har i vår motion framhållit det angelägna i att åtgärder vidtas för att förhindra överfiskning av laxfisk, och vi anser att detta måste göras skyndsamt. För att eliminera risken för överfiskning av framför allt lax och öring samt säkerställa uppgången av avelsfisk till laxodlingarna och självreproduktionen måste en noggrann utredning göras av vad varje mynningsområde tål i vad gäller mängden fasta fiskeredskap. I fråga om tillgången till fiske är, utöver de föreslagna åtgärderna för nämnda kuststräckor och de större sjöarna, bildande av fiskevårdsområden av stor betydelse. Nu innebär bildande av ett fiskevårdsområde inte någon ändring av äganderättsförhållandena och medför alltså inte någon garanti för att fisket därvid upplåts till allmänheten. I detta sammanhang blir ju också prissättningen på fiskekort icke oväsentlig. En utveckling som gör att många inte får råd att fiska i attraktiva fiskevårdsområden måste förhindras. Därför blir det nödvändigt att noga följa utvecklingen när det gäller bildande av fiskevårdsområden, så att målsättningen att skapa större möjligheter för fritidsfiskets utövande verkligen uppfylls, och detta på skäliga villkor för de fritidsfiskande. I propositionen föreslås att en del frågor rörande fisket vilka utredningen lagt synpunkter på eller förslag om ytterligare skall utredas. Vi kan också ansluta oss till denna mening. Herr talman! Jag skall spara tid genom att inte återupprepa vad som redan har framförts av Åke Wictorsson. Därför vill jag sluta med att säga att det i motion 2108 anförda i stort har tillgodosetts i reservanternas skrivning, varför vi kan ansluta oss till reservationerna.

Herr talman! Mina föregångare här i talarstolen har sagt att fritidsfisket harstor betydelse för allmänheten, för oss alla, såsom en aktivitet på fritiden. Jag har ingen anledning att göra annat än ansluta mig till detta, för det är faktiskt på det sättet. Det är väldigt många människor som sysslar med fiske i vårt land på olika sätt — en del mer, andra mindre. Och Sverige är ju ett land som ger oss utomordentliga möjligheter att fiska, att utöva den här fritidssysselsättningen, därför att Sverige har bra sjöar och många vattendrag, och Sverige har också en lång kust. Det gör att förutsättningarna i Sverige är långt bättre än på nästan alla andra håll. Men fisket saknar naturligtvis inte problem. Det allt överskuggande problemet är ju försurningen och frågan om hur fisken utvecklas — om den kan föryngras osv. Åtgärder mot detta har ju satts in under de senaste åren, och vi har väl nått en hel del bra resultat. Vi måste ha och har också problemet under uppsikt och försöker vidta åtgärder. Det har emellertid också gjorts saker i samhället som påverkat fisken — vi har byggt kraftverk, vi har reglerat sjöar. Och inte minst föroreningarna genom de utsläpp som vår egen bekvämlighet och industrins verksamhet föranleder gör att det finns problem som vi måste ta itu med. Under behandlingen av ärendet i utskottet har vi också kommit underfund med att här finns många olika intressen. Yrkesfiskarna har sina intressen, deltidsoch husbehovsfiskarna har sina intressen och fritidsfiskarna har sina intressen. Såvitt jag begriper har propositionen här klarat balansgången ganska bra, för de här intressena går inte alltid ihop. Den utredning som gjorts och som Åke Wictorsson redogjort för hade till uppgift att lägga fram förslag som kunde lösa problemen och ge fiskevården och fritidsfisket bättre förutsättningar. Hittilldags har det ju varit på det sättet att staten inte direkt gått in och stött fritidsfisket, utan man har gjort det mera indirekt genom den forskning och de anläggningar som finns på området. I propositionen finns en rad förslag om hur man skall förbättra fiskevården och möjligheterna att fiska. Vi får en ny lag om fiskevårdsområden som syftar till att göra det enklare att skapa sådana områden, och det blir därigenom även billigare. Det skrivs vidare in i lagen om fiskevård att inte bara utnyttjandet av fiskerätten är väsentligt utan också kravet att det skall ske fiskevård. I propositionen tas vidare upp frågan om de statliga vattnen, som också Åke Wictorsson var inne på, och det slås fast att dessa vatten skall utnyttjas i större utsträckning. Man tar även upp frågan om åtgärder vid vanskötsel av fiskevården och frågan om expropriation av vatten för forskning o. d. John Andersson var inne på en viktig sak, nämligen överutfiskningen av våra vatten. Här får fiskeristyrelsen ökade befogenheter enligt propositionen när det gäller vandringsfisken lax och ål. Man skall helt enkelt övervaka att utfiskning inte sker och vidta åtgärder. I propositionen läggs också fram förslag om bidrag till fiskevårdande åtgärder. Här har det under arbetets gång varit en diskussion om vad som är fiskevårdande åtgärder. Då har vi i utskottet slagit fast att fiskevårdande åtgärder innebär inte bara att sätta ut fisk, utan det är också fråga om information och annat som leder till fiskevård och till bildande av fiskevårdsföreningar. Jag tycker att det är viktigt att här slå fast detta. I propositionen tas inte upp allt det som föreslås i utredningen. Förslag som inte tas upp är inlösen av fiskevatten, införande av avgifter samt förslaget att de statliga vattnen skall göras helt fria. Jag återkommer till dessa frågor när jag behandlar reservationerna, vilket jag nu övergår till att göra. Till jordbruksutskottets betänkande 1980/81:29 finns fogade fem reservationer från den socialdemokratiska minoriteten. Den första reservationen gäller inlösen av handredskapsfisket i Östersjön och de stora sjöarna. Vi i majoriteten har inte kunnat gå med på en sådan inlösen, och propositionen föreslår det inte heller. En inlösen av handredskapsfisket skulle kosta mycket pengar, och vi har inte förutsättningar för att ta detta steg. Vi tror inte heller att det skulle leda till det fina förhållande som Åke Wictorsson här beskrev. Vi menar att det rätta sättet att klara frågan om tillgång till fiskevatten är att bilda fiskevårdsområden. Därigenom kan man också skapa förutsättningar för fiskevård, så att det är någonting som nappar när man fiskar. Det är ju ett villkor för att man skall trivas i sammanhanget. Det är, som vi ser det, också viktigt att man kan diskutera och förhandla sig fram till åtgärder, så att det skapas enighet och inte motsättningar och man får en positiv anda i fiskevårdsområdena. Enligt reservanternas förslag skall en avgift tas ut. För denna avgift skall man sedan kunna fiska fritt. Enligt vårt förslag skall också en avgift tas ut, men denna skall betalas direkt till fiskevårdsområdet. Därvidlag är det alltså inte fråga om någon större skillnad. Skillnaden är att vi också garanterar en fiskevård. I reservation 2 vill reservanterna gå litet längre när det gäller bidragen till bildandet av fiskevårdsområden. Reservanterna vill att bidrag skall kunna utgå till 70 26 av kostnaden, i vissa fall ännu mer. Här har propositionen och utskottet stannat för 50 26 och i vissa fall 70 20. Ett motiv för detta är naturligtvis att vi har en ekonomi som begränsar utrymmet. Ett annat motiv är att det genom ändringen i lagen för fiskevårdsområden blir billigare att bilda sådana områden. Det bör därför vara möjligt att få till stånd fiskevårdsområden utan en höjning av. bidragen. I reservation 3 föreslås införandet av en fiskevårdsavgift. Det kan bli administrativt besvärligt och byråkratiskt krångligt att ta in denna avgift. Och redan i beräkningarna utgår fiskevattenutredningen från att inte mer än hälften av dem som fiskar skall betala in avgiften. Redan häri ligger en orättvisa. Åke Wictorsson sade att de åtgärder som socialdemokraterna vill vidta — inlösen av vatten och annat — skall betalas med fiskevårdsavgiften. Min kommentar är att de föreslagna 20-30 kronorna i fiskevårdsavgift inte kommer att räcka, utan att man får ta ut ett betydligt större belopp. Reservation 4 gäller bildandet av fiskevårdsområden. Socialdemokraterna hänvisar här till tvingande lagar på andra områden, t.ex. fastighetsbildningslagen, och vill ha en likställighet. Jag tycker att man måste göra en bedömning av hur nödvändiga olika åtgärder är. Önskemålet att få till stånd fastighetsbildningar och komma fram med vägar är av en helt annan natur än önskemålet att få tillgång till fiskevatten. Därför finns det inte någon anledning att på dessa områden ha likadana bestämmelser. Dessutom har vi en ganska stor tillgång på fiskevatten i vårt land. Enligt de uppgifter som vi under arbetets gång har kunnat få fram är inte kön till befintliga fiskevårdsområden särskilt lång. Det finns alltså plats. Och som jag har sagt tidigare är det viktigt att det skapas en positiv anda när man bildar ett fiskevårdsområde. Det är därför angeläget att man går fram förhandlingsvägen. I reservation 5 behandlas de statliga vattnen. Jordbruksministern har, som Åke Wictorsson redogjorde för, i propositionen slagit fast att regeringen vill att så många som möjligt skall komma åt dessa vatten. Yrkesfiskarna skall dock ha ett visst företräde. Och prissättningen skall vara ett utslag av en kombination av företagsekonomiska och sociala bedömningar. Och de fiskeföreningar som vill påta sig jobbet att sköta ett fiskevårdsområde eller ett fiskevatten skall kunna få arrendera det vattnet gratis. Detta stämmer ganska väl överens med vad Åke Wictorsson sade. Men i utredningen var man ute efter att allt vatten skulle vara fritt, och det kan vi inte ställa upp på. Det ligger nämligen rätt stora investeringar i dessa vatten. Om fiskeklubbarna skulle kunna ta vilka vatten de vill, blir de vatten som ligger närmast och bäst till utnyttjade, och övriga vatten kommer att bli över. Därmed har man inte gynnat fritidsfisket totalt sett. Därför har vi också tillstyrkt propositionens förslag. Som jag tidigare har sagt, tycker jag att propositionen är en ganska bra avvägning mellan de olika intressen som finns. Jag vill därför yrka bifall till hemställan i jordbruksutskottets betänkande 29.
Herr talman! Lennart Brunander, som är talesman för utskottsmajoriteten men också för centerpartiet, gjorde inget försök att förklara varför man från partiets sida har gått ifrån den uppfattning som företräddes av den centerpartistiske ledamoten i fiskevattensutredningen. Utredningen kom efter ett omfattande arbete fram till en bedömning på de här punkterna vilken helt avviker från den som utskottsmajoriteten har. Vad är det som har gjort att man i centerpartiet har svängt från den uppfattning man redovisade i fiskevattensutredningen och den man nu står för i propositionen och utskottsbetänkandet? Lennart Brunander berör inte heller den grundläggande skillnaden mellan reservanternas och utskottsmajoritetens skrivningar, nämligen att majoritetsskrivningen bygger på förhoppningen att de enskilda fiskevattensägarna skall se till att det blir ett ökat antal fritidsfiskemöjligheter. Vi menar att det är en orealistisk förhoppning att tro att det är möjligt att den vägen klara det ökade behovet av fritidsfiskeupplåtelser för allmänheten. Därefter konstaterar Lennart Brunander beträffande reservation 1, att det tydligen föreligger något missförstånd på denna punkt. Vi har aldrig hävdat att man inte skall betala kostnaderna för de insatser som utförs på fiskevårdsområdet. Men vi förutsätter därutöver att det blir större möjligheter att få bidrag från samhällets sida för att verkligen få till stånd en fiskevård i de fiskevårdsområden som bildas och att det sker med hjälp av fiskevårdsavgifter. När det sedan gäller reservation 2 glömde Lennart Brunander den viktigaste skillnaden, nämligen att vi i reservationen kräver att en förutsättning för att man skall få statsbidrag skall vara att man upplåter fisket till allmänheten. Vi skall alltså inte ha fiskevårdsområden där ägarna får statliga bidrag men avstår från att upplåta vattnet. Det skall föreligga en skyldighet för den som får statsbidrag att upplåta vattnet till allmänheten. I fråga om reservation 3 nämnde Lennart Brunander frågan om fiskevårdsavgiften. Jag vill ställa en konkret fråga till centerpartiets representant: När man har dessa invändningar, vad är det som avskräcker utskottsmajoriteten från att av regeringen begära en utredning och ett klarläggande av dessa förhållanden?
Herr talman! Jag håller med Lennart Brunander om att det kan finnas olika intressen inom fiskeområdet. Det är vi nog alla medvetna om. Det har också visat sig bl.a. genom de olika brev och skrivelser som under den senaste tiden kommit oss till handa från olika intressegrupper inom fiskeområdet. Men nu kan väl inte ett fritt fiske med handredskap efter kusterna och i de fem största sjöarna på något sätt inverka på fiskbestånden i dessa vatten. Kostnaderna för en inlösen av handredskapsfisket kan heller inte bli så stora. Jag har alltså inte erfarit att det framkommit något nytt som talar för att detta fritidsfiske inte skulle kunna genomföras nu. Tydligen har man också inom centern varit ense på den här punkten ända tills propositionen blev skriven.
Herr talman! Åke Wictorsson säger att vi inom utskottsmajoriteten stöder oss på en förhoppning om att det enskilda fisket skall ställa upp och vara positivt till bildandet av fiskevårdsområden. Det är riktigt att det är det vi vill bygga det hela på. Då skapas nämligen bättre förutsättningar för att vi skall kunna uppnå det vi önskar, dvs. att människor kan komma ut och fiska och att de kan göra det i en positiv anda. Och visst finns det förutsättningar för detta. De allra flesta är intresserade av att bilda fiskevårdsområden. Även de förändringar i lagen om fiskevårdsområden som jag pekade på och som förenklar och förbilligar bildandet av fiskevårdsområden gör ju att det kommer att bli ett ökat intresse. Dessutom tillkommer bidragen som en ytterligare stimulans. Samma sak gäller för fiskevården under den tid ett fiskevårdsområde drivs. Men om man går den andra vägen och löser in fisket, blir det ju ingen som har något egentligt ansvar för fiskevården, och då blir fiskevården lika bra. Åke Wictorsson frågar också varför vi är så emot att införa en fiskevårdsavgift och varför vi inte vill utreda den frågan på det sätt som reservanterna föreslår. Som vi ser det och som vi har kommit fram till när man studerat detta, finns det risk för att man med ett sådant system skulle få en stor administrativ apparat. Dessutom är det risk för att det blir för få som betalarin avgiften för att den skall få någon effekt. Vi tycker inte att det finns anledning att ytterligare utreda detta utöver vad som redan gjorts i den utredning som genomförts. Det är anledningen till att vi har avstyrkt motionerna i den delen.
Herr talman! Men, Lennart Brunander, till dags dato har ju de enskilda vattenägarna varit ansvariga för fiskevården, och vi ser vad det har fått till resultat. Vi har en i väsentliga avseenden icke tillfredsställande fiskevård. Samtidigt förstör försurningen allt fler vatten. Genom blandningen av enskilda och allmänna vatten har vi i dag praktiskt taget ingen fiskevård. Detta visar ju att man inte kan förutsätta att man uppnår det Lennart Brunander talar om bara genom att lita till insatser från de enskilda fiskevattensägarna. Vad sedan gäller fiskevården i de vatten som skulle komma att inlösas blir det självfallet staten som genom fiskenämnderna får gå in och ta ansvaret för den. Att skapa ett samhälleligt ansvar för fiskevården är i själva verket den enda förutsättningen som finns för att få den fiskevård som erfordras. Jag hann inte kommentera reservationerna 4 och 5 i mitt förra inlägg, och jag vill därför kort beröra dem nu. Reservation 4 gäller bildandet av fiskevårdsområden. Fiskevårdsutredningen hade ett klart direktiv att fiskevårdslagstiftningen skulle jämställas med lagstiftningen på andra områden. Varför har man nu gått ifrån detta och varför har man gått ifrån de rekommendationer på det här området som avgivits av lagrådet, den högsta juridiska instans som prövar lagstiftningen? Det finns inget annat svar än att man veiat tillgodose vattenägaroch markägarsynpunkter i det här sammanhanget och att man gett dem företräde framför de sociala synpunkterna. Slutligen vill jag ta upp frågan om de statliga vattnen och fråga Lennart Brunander: Hur skall man göra gränsdragningen mellan vad som är företagsekonomiska och vad som är sociala värderingar vid upplåtelsen av de statliga vattnen? Blir det inte ändå i slutskedet så, att de företagsekonomiska värderingarna kommer att väga tyngst vid en sådan bedömning? Det vill vi inte vara med om. Blir det t.ex. så att en utlänning vill betala 10 000 kronor för ensamrätten till fisket i en sjö, så kommer han att få den, på bekostnad av fiskevårdsklubben och dess möjligheter att upplåta fisket till allmänheten.
Herr talman! För att börja med det sista vill jag säga att domänverket har gjort betydande ansträngningar för att få bra fiskevatten. Jag redogjorde i mitt inledningsanförande för detta. Då menar Åke Wictorsson att det är svårt att göra avvägningar. Det är det naturligtvis ibland, men man slår ju fast att de klubbar som är beredda att lägga ned ett betydande arbete på fiskevårdande åtgärder kan räkna med att bli generöst behandlade. När sedan Åke Wictorsson menar att det kommer in utländska intressen som är beredda att betala stora summor och att domänverket kommer att falla för sådana erbjudanden, vill jag uttala den förhoppningen att domänverket såsom ett ansvarskännande företag och ett företag i vilket vi ju har insyn inte skall handla på det sättet. När det gäller lagrådets synpunkter på bildandet av fiskevårdsområden menade Åke Wictorsson att man borde ha liknande bestämmelser i detta sammanhang som i andra. Det är klart att det är en juridisk finess att ha samma typ av bestämmelser i olika sammanhang, men vi har sett det här problemet på det sättet att det finns olika behov och olika starka behov och att det därför inte finns någon anledning att alltid ha lika hårt dragna bestämmelser. Det är motiveringen till att vi — och jag förmodar att det även är jordbruksministerns motiv — inte har anslutit oss till lagrådets förslag. Sedan sade Åke Wictorsson att socialdemokraterna har föreslagit att de kostnader för fiskevård som faller på det allmänna skall betalas med fiskevårdsavgifter och att det därigenom skulle bli bra fiskevård i de vatten som man löser in. Jag återkommer till det som jag sade i mitt inledningsanförande, nämligen att de pengar som socialdemokraterna föreslagit inte skulle räcka. En stor del av dessa pengar försvinner på vägen i administration och annat. Då måste det vara bättre att dessa pengar går direkt till fiskevårdsområdet för fiskevårdande åtgärder. Det kommer man som fiskare att ha mest nytta av.

Herr talman! Hela denna debatt förefaller mig på något sätt vara en färd i lufttomt rum. Vi diskuterar som om ingenting har hänt med den viktigaste delen av frågan, fisken själv. Snart sagt varje dag slås en eller flera insjöar ut — den ständigt ökande försurningen har gjort dem biologiskt döda. Jag har på känn att kalkning och andra restaureringsåtgärder inte ens förmår bromsa förstörelsen, som nu tagit en sådan omfattning att på sina håll grundvalarna för mänsklig verksamhet äventyras, inte bara i vattnen för den delen. Fiskedebatten är på väg att utspelas i det lufttomma rummet och handlar om något som inte finns. I det läge vi nu hamnat är, som jag ser det, det viktigaste näst efter att få bukt med försurningen inte att skaffa nya fisketillfällen utan att bevara dem som ännu finns, och det gör vi bäst inom fiskevårdsområdenas ram. Där bör man genom sin kännedom om de lokala förhållaridena och genom aktiv fiskevård kunna anpassa fisket i aktuella vatten efter den produktionsförmåga som just de vattnen har och på så vis alltså bevara nuvarande fiske på längre sikt och varför inte på den vägen kunna skapa ökade fisketillfällen. Det är på bildande av fiskevårdsområden som vi skall sätta in vår energi, men eftersom det är fråga om i vissa fall kanske ganska allvarliga ingrepp i den enskilda äganderätten, bör man här som alltid, där intressena skär sig, förhandla om frivilliga överenskommelser. Sköter man förhandlingarna på rätt sätt, visar erfarenheten att det ingalunda är svårt att nå resultat. Det goda samarbetet mellan fritidsfisket och vattenägarna är någonting som vi skall slå vakt om. Till reservanternas förslag, att för fiskevårdsområdesföreningen helt utomstående skulle få begära stadgeändring i för fiskevårdsomrädet central fråga, ställer jag mig minst sagt frågande. Är inte detta någonting helt nytt som vi håller på att införa i svenskt föreningsliv? Har fiskevårdsområdesföreningarna en gång bildats, så skall väl de föreningarna få sköta sig själva och, när så behövs, i laga demokratisk ordning kunna vända sig till länsstyrelsen för att få eventuella bekymmer prövade. Man får förutsätta att länsstyrelsen då i sin tur informerar sig hos sakkunskapen. Jag yrkar därför bifall till utskottets förslag i vad avser moment 7. När det sedan gäller statens fiskevatten torde det vara på sin plats att här uttala ett erkännande till domänverket för det sätt på vilket verket har skött sina fiskevatten. Det har helt enkelt varit mönstergillt. Därför bör vi ha klart för oss att ändringar nu knappast kan medföra några förbättringar för själva fisket. Möjligen kan man därigenom få vissa förenklingar på det administrativa planet, och möjligen kan man underlätta fiskets upplåtande, men även det hör närmast hemma på det administrativa planet. Det är också bara i fråga om detaljer som majoritet och reservanter i det här avseendet skiljer sig från varandra. Reservanternas yrkande är i huvudsak att vattnen utan ersättning skall upplåtas till klubbar, som i sin tur vidarebefordrar fiskerätten. Majoriteten menar däremot att kostnaden för upplåtelse av vatten i varje fall delvis skall tas ut redan från början — att man inte skall ha den gratis av staten, med andra ord. Jag vill ta upp en sak till, herr talman. Det gäller moment 2 där reservanterna yrkar på inlösen och frisläppande av handredskapsfisket utmed Gotlands och Blekinges kuster, under förmenande att man därmed skulle nå en kraftig förbättring av allmänhetens möjligheter till fritidsfiske. Den här punkten är, som jag ser det, en förträfflig illustration till den s.k. kronärtskocksprincip som jag i andra sammanhang haft anledning att påtala: man tar ett blad i sänder från fiskevattensägarens egendom — ett blad betyder ju så litet — men rätt vad det är har man helt avskaffat hans äganderätt till vattnet. Jag tycker annars att man av erfarenheterna från 1950 års fiskelag borde har lärt sig hur svårt det var att uppskatta de ersättningar som skulle utgå och hur man till slut alldeles tappade kontrollen över dem. Det kan bli någonting liknande här. Jag tycker därför att det har varit utomordentligt klokt av jordbruksministern att inte följa den linjen och nu inlösa de här vattnen. Man borde väl f. ö., i ett sådant statsekonomiskt läge som det vi har i dag, knappast ens diskutera att belasta statsfinanserna med utgifter för en hobby! Så mycket mindre är det — åtminstone utmed Blekinges kust — anledning härtill som det inte föreligger något behov av att öka fisketillfällena. Det finns praktiskt taget hur många tillfällen till handredskapsfiske som helst där nere. Däremot kan jag gärna erkänna att det kan vara litet besvärligt att få reda på till vem man har att vända sig för att köpa fiskekort. Här återkommer jag till vad jag sade i början av mitt anförande: Underlätta bildandet av fiskevårdsområden, som organiserar fiskekortsförsäljningen och som väl också genom att stå till tjänst med uthyrning av båtar gör det lättare att komma åt de fiskeplatser som är svåra att nå från land! En sådan organisation underlättar också en dirigering till ur naturvårdssynpunkt mindre ömtåliga områden och bort från särskilt känsliga områden. — Sedan är det ju en språkfråga vad man skall kalla dessa områden för — i varje fall områdena utmed Blekingekusten. Fiskevårdsområden är knappast den rätta benämningen, eftersom nuvarande fiskeregler, med fritt fiske med nät och långrev ända in till stranden, hittills knappast motiverat någon annan beteckning än fiskerovdriftsområden eller fiskevanvårdsområden. Men det är som sagt en annan historia. En inlösen av handredskapsfisket medför utan tvivel stora svårigheter ur värderingssynpunkt. Jag berörde detta något alldeles nyss. Hur går det t.ex. med de sportfiskeklubbar, som lagt ned stora kostnader inte bara på fisket utan också på hamnanläggningar och klubblokaler, anläggningar som efter frisläppandet av handredskapsfisket kommer att hänga mer eller mindre i luften? Här är ett annat exempel. Inom flera företag, kanske mest skogsindustrier, har man som en anställningsförmån för sina medarbetare infört fritt fiske i företagets vatten. Erfarenheten visar att det är en mycket högt skattad förmån, om vilken man strängt har slagit vakt. Den kan ha varit den avgörande orsaken till att man över huvud tagit anställning hos resp. företag. Om den grunden slås undan, hur skall vi då värdera ersättningen? Det är ju inte bara fisket det är fråga om, utan det är många frågor som är ytterligt problemfyllda i sammanhanget. Nej, herr talman, av hänsyn till ökningen av antalet fisketillfällen finns det, som jag ser det, ingen anledning att ta på sig en mängd värderingsoch kostnadsbekymmer. Kanske jag till sist bör påpeka att det handredskapsfiske som utövas i dag inte är den sortens fiske som väl de flesta av oss en gång utövade som barn, med ett hasselspö, en björntråd som rev, en böjd knappnål som krok och som flöte en ölkork, någonting som faktiskt fanns en gång i tiden. Den sortens fiske är väl i praktiken fritt redan nu, i den mån det över huvud taget förekommer. Vad vi i dag åsyftar med handredskapsfiske är någonting helt annat. Det är moderna redskap, nästan yrkesbetonade, med lång räckvidd. Det är redskap med vilkas hjälp man i takt med tidens stress snart sagt piskar vattnet till skum, när man spinner av stora områden. Det är inte fråga om den fridfulla väntan på att flötet så småningom skall sjunka, den väntan som präglade vår barndoms mete. Det finns utrymme för båda dessa sorters fiske. Jag tror inte att det blir några som helst svårigheter att komma överens. Men då vill vi betona att det skall vara en överenskommelse mellan fiskevårdsområdena. Jag yrkar, herr talman, bifall till utskottets förslag på alla de punkter där jag till äventyrs inte redan har gjort det.

Herr talman! Jag har med intresse lyssnat på debatten. Två frågor skall jag ta upp, opinionsvillkoret och frågan om inlösen av handredskapsfisket. Låt mig emellertid först erinra om att samhället i dag satsar betydande resurser på att öka möjligheterna för den enskilde att aktivt ägna sig åt rekreation och friluftsliv i olika former. Just fritidsfisket är en av de viktigaste rekreationsformerna i vårt land. Det ger avkoppling och nöje, och för många är det ett sätt att uppleva naturen. Det kan med fördel utövas som en familjeaktivitet. Mot den bakgrunden framstår det som angeläget att samhället liksom hittills genom olika åtgärder främjar en ändamålsenlig utveckling av fritidsfisket. Jag anser att så också sker i den proposition om fritidsfisket som riksdagen nu har att behandla. Jag vill gärna framhålla att detta egentligen är den första fritidsfiskeproposition som någon regering över huvud taget har lagt fram. Den proposition om fritidsfiske som lades fram år 1969 innehöll som bekant praktiskt taget ingenting. Den nu aktuella propositionen är en klar markering av fritidsfiskets betydelse i samhället. Den innehåller förslag till konkreta förbättringar på en rad områden, och den innebär ett kraftigt ökat stöd för viktiga, fiskevårdande åtgärder. Men det är också så att en god fiskevård och ett rationellt utnyttjande av fisket förutsätter att det bildas fiskevårdsområden i långt större utsträckning än som har skett hitintills. För att fiskevårdsområ dena skall tjäna sitt syfte krävs, liksom inom jaktvårdsområden, intresse och personligt engagemang hos de enskilda fiskerättsägarna. Är de enskilda delägarna ointresserade av att samverka kan man inte vänta sig någon förbättring av fiskevården. Det är därför väldigt viktigt att det redan från början hos fiskerättsägarna finns ett brett intresse för ett samarbete. Är alltför många delägare negativt inställda till samarbetet kan man inte räkna med fungerande verksamhet. Förvaltningen av områdets angelägenheter kräver att delägarna fortlöpande engagerar sig i verksamheten. Det är mot den bakgrunden utformningen av det föreslagna opinionsvillkoret skall ses. För verksamheten inom ett fiskevårdsområde är det de enskilda delägarnas inställning som är viktig, inte vilka motiv de har för sin uppfattning. Det kan ifrågasättas om inte opinionsvillkoret skulle komma att helt urholkas om man, när det gäller fiskevårdsområdena, skulle kräva att motståndarna skall redovisa beaktansvärda skäl för sin ståndpunkt. Även med lågt ställda krav torde det ofta saknas en objektivt sett hållbar grund för motståndet mot ett fiskevårdsområde. Det jag anfört har utgjort de främsta motiven till att opinionsvillkoret i den föreslagna lagen har fått denna utformning. Härtill kommer att strävan har varit att så långt möjligt underlätta tillämpningen av villkoret och inte ställa förrättningsmannen inför alltför besvärliga avgöranden. Detta har gjort att opinionsvillkoret har utformats med hänsyn till det som bedömts vara lämpligt och praktiskt. De praktiska skälen tar enligt min mening över lagrådets lagtekniska anmärkning, som reservanterna har anslutit sig till. I propositionen, liksom i utskottsbetänkandet, slås det fast att vi här i landet har en ovanligt god tillgång på fiskevatten. Fiske med handredskap, som är den för fritidsfisket viktigaste fiskemetoden, är fritt inte bara på allmänt vatten utan också på enskilt vatten längs långa kuststräckor. Vid Norrlandskusten är handredskapsfisket fritt utom efter lax. Längs västkusten och Skånes sydoch ostkust är handredskapet helt fritt, däremot finns inget fritt handredskapsfiske på enskilt vatten längs södra ostkusten, Gotlands kust eller vid Blekinges sydkust. I propositionen pekar jag i det sammanhanget på bl.a. följande: att möjligheterna till fritidsfiske bör kunna förbättras på många håll genom de nya satsningarna på fiskevårdsåtgärder, att statens vatten i ökad utsträckning kommer att upplåtas, att bildandet av fiskevårdsområden kan antas öka utbudet av fiskeupplåtelser, och det har också fiskevattenutredningen räknat med. Jag menar att förutsättningarna för fritidsfisket därför får anses goda. När regeringen avvisar förslaget att öka rätten till fritidsfiske genom inlösen av enskild fiskerätt är det naturligtvis i första hand ersättningsfrågan som är det huvudsakliga skälet, men också det intrång det skulle innebära. Jag vill i det här sammanhanget erinra om att det fria fisket utvidgades när den nuvarande lagstiftningen infördes på 1950-talet. De ersättningsanspråk som då framställdes uppgick till mycket stora belopp. De översteg vida vad man räknade med vid lagstiftningens tillkomst. Några officiellt kända beräkningar av kostnaderna för inlösen enbart av handredskapsfisket i enlighet med det Åke Wictorsson här pläderat för har vi inte. Men erfarenheterna från den nuvarande lagens tillkomst visar tydligt att sådana beräkningar är mycket svåra att göra. Kostnaderna blir säkerligen betydande och kommer sannolikt att nå en nivå som inte motsvarar det man vinner på en sådan reform. Vad jag nu har sagt bestyrks av de betänkligheter som flera remissinstanser, framför allt hovrätterna, kammarrätten och kammarkollegiet, har framfört i frågan. Sammantaget, herr talman, innebär de framlagda förslagen en avsevärd förbättring för fritidsfisket. Jag är övertygad om att åtgärderna kommer att ge avsedd effekt. Jordbruksdepartementet kommer att noga följa utvecklingen. Jag vill gärna instämma i vad Hans Wachtmeister har sagt här strax före mig, att det allra största hotet mot fritidsfisket just nu kanske inte är bristen på vatten som sådant utan risken att vi inte har levande vatten på grund av den internationella försurningsprocess som vi nu drabbas av.
Herr talman! Jag avstår medvetet från att gå in i debatt med Hans Wachtmeister, i avvaktan på att få höra jordbruksministerns syn på den enligt min mening viktigaste fråga som Hans Wachtmeister tog upp, nämligen frågan om försurningen. Det faktiska förhållandet är ju att de förslag från regeringens sida som vi inom kort skall behandla här i riksdagen innebär en kraftig uppluckring av de reningskrav som har gällt i Sverige, vilket alltså kommer att bidra till en ökad försurning. Det hade onekligen varit intressant att få detta problem belyst av jordbruksministern, men den frågan tog han alltså inte upp. Jag vill ställa en fråga till jordbruksministern Anders Dahlgren och Hans Wachtmeister. Vi har alltså en allt snabbare försurning, delvis beroende på förhållanden som vi själva inte kan påverka, vi har behov av att öka fritidsfiskemöjligheterna, vi konstaterar att fiskevården i betydande områdeninte fungerar. Varför är man då inte beredd att i större utsträckning satsa på att samhället och det organiserade fritidsfisket skall bygga upp de här möjligheterna? Man vidhåller ju bara den uppfattningen att det är de enskilda vattenägarna som skall klara av den uppgiften. I själva verket kommer detta att resultera i en betydande återhållsamhet när det gäller att ta till vara det positiva som fritidsfisket innebär ur social rekreationssynpunkt. Det förhållandet tar ni inte alls upp i er argumentering. De praktiska skälen har tagit över lagrådets invändningar, säger jordbruksministern. Men vilka praktiska skäl talar på detta område mera än på andra områden för att man inte skall införa bestämmelser av det här slaget? Vi har ju sådana här bestämmelser på jaktens område, och det finns en rad olika lagar som innehåller motsvarande formuleringar. Men när det gäller bildandet av fiskevårdsområden, anses det alltså att man inte skall ha dessa bestämmelser. Jag tycker att praxis från de andra lagstiftningsområdena tvärtom borde underlätta en tolkning av motsvarande bestämmelser från samhällets sida på det här området. Det var naturligtvis inte utan skäl som man föreslog det här, utan man ville ha garantier för att vattenägarna inte skulle kunna stoppa socialt motiverade fiskevårdsområden. Men det vill ni alltså inte biträda. Sedan hade jordbruksministern en lång argumentering om kostnaderna för att inlösa handredskapsfisket på ostkusten. Den faktiska situationen i dag är att huvuddelen av allt fiske på södra ostkusten sker i form av fiske utan tillstånd. Vad har man för förslag när det gäller att komma till rätta med det här förhållandet? Samtidigt har vi stora befolkningsgrupper som känner osäkerhet, inte vet hur man skall ta sig ut till vatten, inte har båt och inte kan åka till de allmänna vattnen. Man vill alltså hindra dessa människor att göra detta, på samma sätt som Hans Wachtmeister vill tillåta nätfisket vid Blekingekusten men inte spöfisket.
Herr talman! Jag har suttit och funderat över varför det inte är möjligt att införa fritt fiske på de aktuella kuststräckorna och i fem av våra större sjöar. Nu säger jordbruksministern att det huvudsakligen är av kostnadsskäl som det inte kan ske och att det inte är så angeläget i dagens läge att utöka de möjligheterna. Det finns ju redan så många andra fiskevatten. Följdfrågan måste då bli: Hur har det varit möjligt att genomföra fritt fiske på övriga kuststräckor, t.ex. utefter Norrlandskusten? Jag har tillbringat många timmar bakom dets.k. flötet och väntat på napp. Jag förstår de fritidsfiskare som undrar över att nätfiske kan tillåtas utefter kusten när man inte får fiska med metspö. Jag begriper inte vilken inverkan det skulle ha på fiskbeståndet på kuststräckorna och i de aktuella större sjöarna om man fiskar med metspö, kastspö eller liknande handredskap. För det mesta får man ju bara skräpfisk. Därför borde det ankomma på fiskevårdande myndigheter att släppa fiske med handredskap fritt. Det är väldigt svårt att begripa att det skulle vara omöjligt.

Herr talman! Först vill jag gratulera Åke Wictorsson, som i går valdes till ny ordförande för Sveriges fritidsfiskares riksförbund. Åke Wictorsson känner ju väl till fritidsfisket, bl.a. efter att ha varit ordförande i 1973 års fiskevattensutredning. Han är därför väl skickad att nu leda fritidsfiskarna. Jag gratulerar honom således uppriktigt. Samtidigt skulle jag nog vilja varna Åke Wictorsson för den intressekonflikt som kan uppstå i de båda roller som riksdagsmannen Åke Wictorsson nu måste spela. Herr Wictorsson har ju i sin motion i vissa avseenden t.o.m. gått längre än han var beredd att göra i egenskap av ordförande i fritidsfiskeutredningen där han reserverade sig. Jag tror att det skulle vara klokt att nu vara litet försiktigare i den nya roll som herr Wictorsson har att spela. I den stora organisationen finns ju medlemmar, vilka bekänner sig till alla de politiska partier vi har. Får jag sedan återigen ta upp den direkta frågan om bildandet av fiskevårdsområden och ytterligare utveckla det resonemanget. I de flesta fall blir det förrättningsmännen som i första hand får bedöma om opinionsvillkoret är uppfyllt. Bedömningen kommer i första hand att grunda sig på hur antalet förespråkare resp. motståndare fördelar sig. En utgångspunkt vid bedömningen bör vara att ett mera allmänt motstånd mot bildandet av fiskevårdsområde anses föreligga om fler än hälften av de vid förrättningen närvarande fiskerättsägarna motsätter sig bildandet. Det förhållandet att bildandet av fiskevårdsområde får större betydelse för vissa fiskerättsägare än för andra kan emellertid föranleda jämkningar åt bägge hållen. Är exempelvis ägarna av de större andelarna i fisket negativt inställda, kan motståndet komma att betraktas som mera allmänt, även om antalet motståndare inte utgör en majoritet. Är å andra sidan dessa fiskerättsägare positiva, kan de komma att uppväga en majoritet av motståndare. Som jag tidigare framhöll i mitt huvudanförande är det inte sakligt motiverat att dessutom kräva att förrättningsmännen skall göra en bedömning av om motståndarna har beaktansvärda skäl för sin ståndpunkt. Min strävan har varit att utforma ett opinionsvillkor som så långt det är möjligt underlättar förrättningsmännens bedömning och länsstyrelsens prövning. Enligt min mening skulle bedömningen och prövningen avsevärt försvåras om förrättningsmännen skulle tvingas undersöka och ta ställning till vilka skäl varje fiskerättsägare har haft för sin inställning till bildandefrågan. Får jag sedan gå över till frågan om inlösen av handredskapsfisket och säga: Fiskevattensutredningen uppskattade kostnaderna för inlösen av fisket med rörliga redskap på södra ostkusten till i storleksordningen 100-200 miljoner. Utredningen hade då inte räknat med domstolsoch utredningskostnader, varför beloppet i praktiken naturligtvis skulle bli högre. Det kan också vara av intresse att notera att siffrorna hänför sig till år 1978, då betänkandet överlämnades. Om man, som Åke Wictorsson och socialdemokraterna numera vill, skulle begränsa sig till att lösa in enbart fisket med handredskap på södra ostkusten skulle kostnaderna naturligtvis bli lägre. Men frågan är om de skulle bli så mycket lägre. Man bör hålla i minnet att fiskevattensutredningen, med Åke Wictorsson som ordförande, bedömde att kostnaderna skulle bli så höga att man avstod från att föreslå inlösen för södra ostkusten. Man vågade alltså av kostnadsskäl inte ens föreslå inlösen av handredskapsfisket på södra ostkusten. Vad är det som har hänt under den här perioden som gjort att Åke Wictorsson så radikalt ändrat mening? Vi skall också komma ihåg att södra ostkusten är en alldeles speciell kuststräcka med sin alldeles speciella skärgård. Samhället har också satsat pengar här, genom skärgårdsstödet, som tillkom under den socialdemokratiska regeringens tid och som vi alla stödde därför att det var en viktig insats att bevara en levande skärgård med åretruntboende människor. De utkomstmöjligheter som den bofasta befolkningen har är mycket begränsade, och fisket är för dessa människor den viktiga basnäringen. Ett frisläppande av handredskapsfisket skulle otvivelaktigt leda till störningar och nya konfrontationer mellan yrkesutövare och fritidsfiskare. Jag är övertygad om att vi gynnar den här frågan allra bäst genom ett system där dessa människor kan skaffa sig inkomst genom de vatten som de disponerar och genom försäljning av fiskekort eller utarrendering till sportfiskeklubbar. Då kan de behålla sin näringsverksamhet även i framtiden.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för gratulationerna och är naturligtvis tacksam för alla råd som jag får i mitt uppdrag. Jag vill dock trösta jordbruksministern med att konstatera att jag inte upplever att intressekonflikten mellan min politiska roll och rollen som ordförande för fritidsfiskarna är så besvärlig. Jag föreställer mig att intressekonflikten är betydligt större när det handlar om att brottas med det regeringsunderlag som f. n. finns och också när det gäller att klara balansgången mellan vattenoch markägarintressen och förment sociala synpunkter i det här ärendet.

I fråga om inlösen av vatten försöker jordbruksministern att skrämma med att konstatera att fiskevattensutredningen räknar med ett belopp på 100-200 miljoner. Det är riktigt att vi uppskattade kostnaden till detta belopp för inlösen av hela det rörliga fisket, alltså inkluderande nät och andra redskap. Nu föreslår vi enbart inlösen av spöfisket, och kostnaderna kan rimligtvis inte bli av den storleksordningen. Men på denna punkt har vi begärt att man skall göra en utredning och genomföra inlösen i takt med att man skaffar fram ekonomiska resurser med hjälp av fiskevårdsavgiften. Jag har ingen orsak att ändra uppfattning på den punkten. Jag tycker att det är riktigt att vi går den vägen för att lösa in dessa vatten. Sedan försöker jordbruksministern framställa detta som ett hot mot en levande skärgård. Jag kan för mitt liv inte förstå vari det hotet skulle kunna bestå — det är att ge vårt förslag proportioner som det inte har. Om vi betalar en ersättning till skärgårdsborna för att ge storstadsborna rätt till spöfiske och därmed skapar praktiska möjligheter att få en fritidsaktivitet ute i skärgården, så kan det inte på något sätt hota en levande skärgård och dess befolkning. Det visar ju också traditionerna på detta område. Det är inte skärgårdsbefolkningen som i första hand har hävdat äganderätten, utan det är utflyttade storstadsbor, som använt vattnen i samband med fritidsbostäder, som har aktualiserat dessa äganderättsförhållanden i skärgården. På den tiden skärgårdsborna ensamma påverkade förhållandena, då fanns det inget hävdande av äganderätten i skärgårdsområdena.

Herr talman! De talare som har framträtt före mig i debatten har inledningsvis varit ordentligt överens om en sak, nämligen fritidsfiskets roll som fritidssysselsättning — en av de främsta fritidssysselsättningarna bland folket i vårt land. Miljoner svenskar letar sig varje år ut till sjöar och vattendrag — de flesta till invanda områden, men många också till nya och spännande fiskevatten. Tillgången på fritidsfiske spelar också en viktig roll för turisttillströmningen från andra länder. Många människor, främst från de mera tätbefolkade delarna av den europeiska kontinenten, finner här i Sverige sin avkoppling från stress och vardagsjäkt. Sjöar, tjärnar och vattendrag är ofta den främsta tillgången för många glesbygdskommuner i striden om turisterna — att få dem att stanna en eller ett par dagar, ja, kanske t.o.m. någon vecka. I den proposition som vi nu behandlar — 1980/81:153 — föreslås en rad åtgärder för att främja fritidsfisket i Sverige. Flera av förslagen är bra, men på en del områden borde man ha kunnat gå längre. Socialdemokraterna i jordbruksutskottet har också i de reservationer som fogats till utskottets betänkande krävt mer långtgående åtgärder när det gäller tillgång till fiskevatten, det statliga stödet till fritidsfisket, de statliga fiskevattnens tillgänglighet samt när det gäller bildandet av fiskevårdsområden. Herr talman! Åke Wictorsson har tidigare i debatten utförligt motiverat den socialdemokratiska synen på dessa frågor, varför jag här skall nöja mig med att beröra enbart en fråga som hör till bildandet av fiskevårdsområden. Jag kommer därför, herr talman, att få svårt att utnyttja den av mig begärda tiden. Möjligen kan det vara talmannen till gagn och kammaren till fromma. Våra svenska fiskevatten uppvisar en brokig samling ägarformer: enskilda, bolag, stat och kommun, kyrka samt allmänningar. Särskilt besvärliga ur nyttjandeoch brukningssynpunkt är de fiskevatten som finns på häradsallmänningar och i allmänningsskogar i Norrland och Dalarna. I den utredning som flera talare har nämnt och som föregått den proposition vi nu behandlar konstateras att om fisket i dessa vatten skall kunna rustas upp och vattnen göras tillgängliga för fritidsfiske, så måste dessa sättas under reell förvaltning som regleras i lag. Utredningen bidrog också med förslag till lagtext, men regeringsförslaget berör över huvud taget inte den här frågan. Så ser bakgrunden ut till min motion 2103, där jag begär att riksdagen beslutar om sådan ändring i lagen om fiske, att vatten ägda av häradsallmänningar och allmänningsskogar blir åtkomliga för fiskevårdande åtgärder och görs tillgängliga för allmänhetens fritidsfiske. Motionen har rönt en välvillig behandling i jordbruksutskottet. Enhälligt föreslår man att motionen överlämnas till den i maj 1979 tillsatta allmänningsutredningen för beaktande, och jag ber att få citera utskottets skrivning: ”TI direktiven för utredningen sägs intet direkt om förvaltningen av de fiskevatten som ingår i dessa allmänningar. Utredaren bör emellertid enligt direktiven vara oförhindrad att pröva andra frågor som kan komma att aktualiseras under utredningsarbetets gång och som rör häradsallmänningar och allmänningsskogar.” Enligt utskottet avser också utredningsmannen att ta upp denna fråga. Herr talman! En snar lösning av frågan om fiskets bedrivande på häradsallmänningar och allmänningsskogar i Norrland och Dalarna är synnerligen angelägen, då de fiskevatten som där finns utgör en betydande rekreationsresurs, som snabbt måste komma under hanterlig förvaltning, till gagn för många människor. Jag ber att få tacka utskottet för det initiativ som man tagit i den här frågan. Jag har inget eget yrkande men kommer att framgent noga följa frågans vidare handläggning.

Herr talman! Jag har inte för avsikt att ställa några andra förslag än de som framlagts av jordbruksutskottet, men det är ändå ett par saker jag vill beröra. Även om propositionen, som namnet anger, handlar om fritidsfiske, är ändå fritidsoch yrkesfisket nära förknippade med varandra. Många intressen är gemensamma, såsom att det finns goda, livskraftiga fiskbestånd, att vattnen bevaras rena, att fiskevatten restaureras, att det sker utplantering samt att reproduktion och reproduktionsplatser skyddas. Lagar och förordningar, fiskeristadgor och kvoter är gemensamma. Jag vill betona att det inte råder några motsättningar mellan fritidsoch husbehovsfiskare å ena sidan och yrkesfisket å den andra. Problemen som finns gäller dem som vid sidan av en heltidsanställning fiskar för avsalu. De fiskar ofta i stor omfattning och säljer i konkurrens med yrkesfisket. Inom vissa fisken och områden skapar detta stora olägenheter och minskad lönsamhet för dem som är beroende av fisket för sin utkomst. En av de saker jag vill beröra är utredningens förslag att endast licensierade yrkesfiskare skall ha rätt att fiska med s.k. tyngre redskap, dvs. trål, snörpvad, snurrevad, landvad och nät med en högsta höjd av två meter samt laxlinor och laxdrivlinor. Många och långa diskussioner har förekommit beträffande fritidsfisket med yrkesmässiga redskap. I dessa diskussioner har aldrig ifrågasatts skärgårdsoch kustbefolkningens urgamla rätt att ur havet ta sitt kok av fisk även med yrkesmässiga redskap. För dessa innebär inte heller en begränsning av redskap några problem eller borde i varje fall inte göra det. Alla — även yrkesfisket — måste i dag finna sig i begränsningar av olika slag. De tyngre redskapen, som jag nämnde tidigare, används endast undantagsvis av andra än yrkesfiskare, och jordbruksministerns förslag om en utredning som närmare skall se på problemen borde därför sakna betydelse, men tyvärr är det inte så. Yrkesfiskarlicens, som infördes den 1 juli 1979, omfattar inte rätten att fiska. Man har därför samma rätt att fiska även om man ej innehar yrkesfiskarlicens. Skillnaden är den att endast den som innehar sådan licens är berättigad till det stöd staten ger yrkesfisket. Det gäller t.ex. fiskerilån, rationaliseringsstöd, bidrag till säkerhetsutrustning, fiskelicenser i andra länders ekonomiska zoner, rätten att resultatutjämna mellan goda och dåliga år samt pristillägg på fisk. Det går därför att fiska utan licens, men det torde vara svårt att få fisket lönsamt. Vi har ett antal sådana fiskeskepp i vår flotta. Hur många vet jag inte, men det är troligt att antalet överstiger 15. Faran är att vi kan få ytterligare en del sådana fiskeskepp. Det pågår nämligen försäljning av utländska kondemnerade fiskebåtar, vilka säljs till låga priser därför att ägarna erhållit statligt stöd för att båtarna skall tas ur fisket. Från Danmark, som håller på att skära ned sin fångstkapacitet, pågår t.ex. sådan försäljning. Egentligen skulle väl dessa båtar skrotas, men man har rätt att sälja till vissa länder, dock inte till Sverige. Båtarna kan emellertid mycket väl säljas hit via Finland, då Finland inte tillhör de länder till vilka båtarna inte får säljas. De kan säljas till låga priser på grund av erhållet skrotningsbidrag. Många av dem är i relativt gott skick. Det är därför frestande för svenskar som vill etablera sig som fiskare att inköpa dessa båtar. Man räknar med att den låga investeringen skall kompensera det statliga stödet. Det kommer inte att bli så. Folket ombord kommer att få lägre inkomster än andra. Det är ganska säkert att detta bringar dem som gör så i olycka. Jag ser detta som ett stort problem, ty de är också svenska fiskare och medlemmar i vårt fackförbund, och jag tycker inte att det är någon tröst att de själva har ställt det så för sig. Jag vill därför trycka på, när nu saken skjuts på framtiden, att den utredning som skall sättas till bör komma utan dröjsmål och får direktiv att snabbt lägga fram förslag. Den andra frågan jag vill ta upp är fiskevårdsavgiften. I remissvaret från Sveriges fiskares riksförbund tillstyrkte vi en avgift och var beredda att betala sådan. Vi gjorde detta i vetskap om att det krävs stora insatser för att återställa och bevara fisket, om vi i framtiden skall ha tillgång till givande fiskevatten. Det krävs stora ekonomiska insatser för restaureringar av sjöar, förbättring av vattenmiljön och utsättning av fisk som komplement till den naturliga reproduktionen eller som ersättning härför. De 5 milj.kr. som anslagits räcker inte långt när man ser på behovet, då också inrättandet av fiskevårdsområden ingår i de åtgärder som skall bekostas. De utsättningar som förekommer i dag bekostas av prisregleringsmedel, vilka rimligen borde användas för prisreglering, i synnerhet som ingen avgift utgår på ål och lax. De 2,5 milj.kr. som använts är otillräckliga men ändå värdefulla, då inplantering av ål och lax kan ske både i insjöar och havet. Det är vidare oklart om EG, som i ett par år bekostat en viss inplantering, kommer att fortsätta därmed, då inga kvotavtal har träffats och dess kostnad för utplantering tyvärr ingick. Jag har förståelse för att det i vårt kärva ekonomiska läge ej går att anslå större belopp, och en självfinansiering med betydligt utökade resurser borde ha hälsats med tillfredsställelse. Inkomster i storleksordningen 20 milj.kr. mot en så låg avgift som 20 kr. hade enligt min mening varit en bra affär för såväl fritidssom yrkesfiske. Som skäl för att ingen fiskevårdsavgift infördes har angetts svårigheterna att administrera och kontrollera densamma. Det går att klara detta i Norge, och jaktvårdsavgiften har mig veterligt inte skapat några större problem. Jag har velat ta upp dessa saker till den verkan de hava kan. Jag yrkar bifall till jordbruksutskottets förslag och förutsätter att, när jordbruksministern uttalar att fiskevårdsavgift inte bör införas nu, en sådan kan förväntas komma inom en inte alltför avlägsen framtid.
Herr talman! Jag vill bara erinra Jens Eriksson om vad jag har sagt i propositionen, nämligen: ”Framför allt för dem som är bosatta i skärgårdsområdena har husbehovsfisket fortfarande betydelse som tillskott till försörjningen. Detta fiske som ofta grundar sig på sed har i många fall vunnit erkännande i lagstiftningen.” Jag är också, herr talman, klart medveten om att det förekommer konflikter mellan olika kategorier av fiskare. Yrkesfiskarna känner sina intressen hotade av dem som på sin fritid men i förvärvssyfte bedrivit betydande fiske med yrkesmässiga redskap. Jag är emellertid inte beredd att nu ta ställning till hur de här konflikterna skall lösas. Inte heller remissomgången gav någon klar vägledning. Jag vill deklarera att jag inom kort, vilket jag förutskickade i propositionen, kommer att tillsätta en utredning, som skall ha till uppgift att belysa de konflikter som otvivelaktigt förekommer och ange hur de skall kunna lösas. Den utredningen kommer att bli tillsatt.
Herr talman! Jag är medveten om att det finns stora svårigheter, och därför har jag accepterat utredningen. Vad jag vill ha sagt är att den bör komma till stånd så fort det kan ske, så att vi får möjlighet att begränsa fiskeflottan för att inte få ett alltför stort antal olicensierade fiskare som tar av kvoterna, påverkar avsättningen och dessutom inte kan klara sin ekonomi.

Herr talman! Vi är några som motionerat om opinionsvillkoret när det gäller bildandet av fiskevårdsområden, och bl.a. den motionen behandlas i detta betänkande från jordbruksutskottet. Vi menar att reglerna om bildande av fiskevårdsområden i 6 § förslaget till lag om fiskevårdsområden har fått en mindre tillfredsställande utformning i propositionen, både från juridisk och från saklig utgångspunkt. Vi instämmer till fullo i lagrådets ståndpunkt att formuleringen av opinionsvillkoret bör överensstämma med formuleringarna i motsvarande fall i fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och lagen om vattenförbund. Vi anser att de som motsätter sig bildandet av fiskevårdsområden skall ha beaktansvärda skäl för sina ståndpunkter. För den fiskerättsägare som utnyttjar fisket för sin försörjning torde inga svårigheter föreligga att framföra beaktansvärda skäl, om bildandet av fiskevårdsområden skulle minska hans försörjningsmöjligheter. Herr talman! Detta problem och vår motion har aktualiserats i reservation nr 4. Jag yrkar bifall till denna reservation, såvitt avser mom. 7 b, och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I civilutskottets betänkande 1980/81:38 behandlas räddningstjänsten och i det sammanhanget motionen 486 om en dygnsberedskap med räddningshelikoptrar i Luleå och i Söderhamn. Låt mig bara inledningsvis notera att den försöksverksamhet som utskottet hänvisar till i sin skrivning när det gäller motionen är en fullkomlig nyhet för mig. Och vad värre är: det tycks också vara en väldig överraskning för de människor som i sin dagliga gärning och i sin verksamhet på detta område, dvs. helikopterverksamheten, skall delta i den här försöksverksamheten. Det skall därför bli intressant att höra utskottets talesman förklara litet grand hur man ser på den här formen av verksamhet och en eventuell försöksverksamhet framöver på detta område. Under de senaste åren har frågor om räddningshelikoptrars insatser blivit föremål för en allt intensivare debatt. Främst är det landsting, sjukhus och läkare som påtalar behovet av ambulanshelikoptrar. Som framgår av det betänkande vi nu behandlar pågår det också en försöksverksamhet i samarbete med rikspolisstyrelsen, försvaret och ett antal sjukvårdshuvudmän. Det är naturligtvis positivt att den försöksverksamheten har kommit i gång, även om det haltat en del på vissa håll på grund av knappa anslag och ibland på grund av gränsdragningen, vilka resurser man skall använda sig av — civila eller militära. Men trots allt skall vi naturligtvis hoppas på att erfarenheterna så småningom skall resultera i ett system som gör att vi kan få i gång snabba räddningsinsatser på detta område. I motion 486 tar vi upp frågan om helikopterberedskapen i Luleå och Söderhamn. När man diskuterar helikopterns användning i räddningstjänsten är det viktigt att man har klart för sig vilka helikopterresurser som disponeras och till vilka uppgifter de är användbara. Flertalet helikoptrar som används i vårt land är inte lämpade för räddningsuppdrag ute till havs och i dåligt väder. Det här gäller de flesta civila men också många av försvarets helikoptrar. Det beror i första hand på att de saknar den navigationsutrustning som är nödvändig för att klara uppdrag i dåligt väder ute till havs, och det är oftast då som behovet av sådan här helikopterverksamhet är störst. 5 När det gäller att klara en tillfredsställande sjöräddning i Bottenviken, finns det resurser i Luleå och Söderhamn. Flygvapnet har där tunga helikoptrar stationerade. Men dessa resurser finns att tillgå i huvudsak endast under flygvapnets tjänsteoch flygövningstid. Om det efter tjänstetiden skulle hända en större olycka ute till havs, t.ex. en flygolycka eller om ett fartyg skulle förlisa, så måste man försöka ragga upp en besättning på dess fritid för att kunna använda sig av de förnämliga och snabba räddningsenheter på helikoptersidan som flygvapnet har på dessa orter. I de södra delarna av landet finns en dygnsberedskap på detta område, och det är därför väldigt svårt att förstå varför hela Bottenviken skall sakna dygnsberedskap, åtminstone över sommarhalvåret. Resurserna finns som sagt redan i form av de i Luleå och Söderhamn stationerade helikoptrarna. Det behövs egentligen bara en viss förstärkning på personalsidan för att en tillfredsställande räddningstjänst skall kunna åstadkommas på det här området. Från sjöfartsverkets sida har man under de senaste åren efterfrågat en sådan här dygnsberedskap. Det är i sig naturligt, eftersom den indragning av bemanningen på fyrplatser som skett under senare år innebär att praktiskt taget hela Bottenviken har fått en sämre beredskap vid sjöolyckor. Tidigare var ju fyrplatserna bemannade, och det fanns kontinuerlig tillgång till resurser ute vid havsbandet, som var beredda att gå ut vid olyckor till sjöss. Numera finns alltså inte de här räddningsresurserna kvar. De tunga helikoptrar som försvaret förfogar över är en resurs som kan utnyttjas för att rädda liv även vid olyckor till sjöss efter kontorstid, om bara viljan finns. Dessa resurser finns i beredskap i landets södra delar, och det finns många exempel på hur man under mycket svåra omständigheter kunnat rädda liv. Så skedde t.ex. natten den 26 augusti 1979 då passagerarfartyget Winston Churchill gick på grund utanför Vinga fyr. Situationen för de 250 passagerarna var synnerligen allvarlig. Försvarets tunga helikoptrar klarade den situationen och förde i land samtliga passagerare. Ett annat exempel! Samma år förliste det finska Malmi i Östersjön. På mindre än 15 minuter efter det att fartyget sänt ut SOS var försvarets tunga helikoptrar på väg mot haveriplatsen nordost Gotska Sandön. Under mycket svåra omständigheter räddades elva människor till livet genom den insatsen. Det finns rader av exempel på hur man under de gångna åren i dåligt väder och ofta nattetid kunnat använda just försvarets tunga helikoptrar för sjöräddningsuppdrag. Man har på detta sätt kunnat rädda många liv. Jag har därför mycket svårt att förstå varför man inte kan åstadkomma samma beredskap även i de norra delarna av Bottenviken. Människors liv och hälsa skall väl inte behöva hänga på hur snabbt man via telefon kan ”ragga upp” helikopterbesättningar på deras fritid. Avslutningsvis: På s. 11 i utskottets betänkande kan man läsa: ”Beträffande den i motionen särskilt upptagna frågan om helikopterbemanningen i Söderhamn och Luleå har utskottet inhämtat att försöksverksamhet med veckovis alternerande dygnsberedskap vid helikoptrarna på de båda orterna pågår inom försvaret.” Jag vet inte var utskottet i detta fall har hämtat sina uppgifter. Av de kontakter som jag har haft med berörda i denna verksamhet på de båda orterna har framgått att de ännu inte har hört talas om denna verksamhet, än mindre deltagit i den. Det vore därför värdefullt om utskottets talesman kunde klara ut hur utskottet ser på denna form av räddningsverksamhet med helikoptrar. Om man skall döma av den futtiga skrivningen med anledning av motion 486, tycks inte nämnda form av räddningstjänst vara speciellt angelägen för utskottet.

Herr talman! Det är tillfredsställande att vi nu har fått en omfattande proposition, nr 1980/81:119, med handlingsprogram för miljösäkrare sjötransporter, innehållande såväl förslag till förebyggande åtgärder som förslag för att minska skadeverkningar av oljeutsläpp. Även om propositionen inte tillgodoser alla de önskemål som framförts, bl.a. i debatter här i kammaren, är den bra och utgör ett mycket viktigt steg för fortsatta förbättringar. I Rune Torwalds och min motion 1980/81:2159 har vi en del synpunkter och förslag. Utskottets skrivning med anledning av motionen är i sak positiv, och jag vill understryka denna skrivning. Vi har i motionen kommenterat inköp av materiel. Kustbevakningen, som gör en god insats för kusternas skydd i bevakningen och bekämpningen av oljeutsläpp, behöver tillräckligt med materiel. Den behöver också bra materiel, ja, den bästa tänkbara, för att kunna hindra oljan från att nå land. Vi har i motionen framhållit att endast oundgängligen nödvändiga ersättningsanskaffningar av materiel bör ske innan man haft möjlighet att tillgodogöra sig erfarenheterna av pågående försöksverksamhet. Så har exempelvis STU i sin programplan tagit upp 30 milj.kr. för att testa oljelänsor.

I rapporten redovisas också många och grava brister i de länsor som använts. Därför är det synnerligen viktigt att man inför inköpen noga följer den utveckling som pågår och att man, där så är möjligt, tillgodogör sig förbättrad och i vissa fall ny teknik. Andra önskemål i vår motion är att det skall vara ekonomiskt kännbart att frivilligt släppa ut olja i haven. Då det pågår arbete i regeringskansliet med förslag till straffavgift, vill jag f. n. bara uttala min förhoppning att det blir en verkligt kännbar straffavgift. Vi har även kommenterat en utökning av möjligheterna att lämna oljerester och oljeavfall i hamnar. Då en arbetsgrupp inom regeringskansliet arbetar med frågan om underlättande av mottagandet av oljeoch kemikalierester, räknar jag med att smidiga lösningar snarast skall finnas. Då viställer krav på att fartygen skall lämna oljerester och oljeavfall i hamnarna, är det helt nödvändigt att de också har möjlighet att göra detta. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än det enhälliga utskottets.

Herr talman! Förslag till åtgärder för att förbättra räddningstjänsten tas förutom i budgetpropositionen också upp i propositionerna 116 och 119, och förslagen behandlas i olika utskott. Vi har nyss diskuterat den del som jordbruksutskottet haft att framlägga förslag till riksdagen om. I civilutskottets betänkande behandlas en rad olika frågor, och jag vill starta med att yrka bifall till utskottets hemställan. Sedan vill jag göra några kommentarer till de två tidigare inläggen. Beträffande motionen om räddningshelikoptrar i Luleå och Söderhamn har vi i utskottsbetänkandet redovisat att det pågår en försöksverksamhet genom räddningstjänstkommittén. Därför är det ganska självklart att vi från utskottets sida inte har kunnat gå längre i den fråga som aktualiseras av motionärerna. Vi har också nämnt, och det är svaret på den fråga som Sten-Ove Sundström ställde, att vi har fått uppgifter om att det inom försvaret pågår försöksverksamhet med veckovis alternerande dygnsberedskap vid helikoptrarna på de båda orterna. Chefen för denna försöksverksamhet har placering i Berga. Beträffande de motioner som Märta Fredrikson tog uppi sitt inlägg, så har yrkandena som ställts i dem behandlats. Vi kan alltså på vissa punkter instämma i vad Märta Fredrikson anförde i sitt anförande. Det är självfallet mycket viktigt att vi får tillgång dels till tillräckligt med materiel för den Organisation som nu byggs upp, dels också naturligtvis till bästa tänkbara materiel för att kunna utföra denna arbetsuppgift. Vi utgår i utskottet från att de myndigheter som har att handlägga dessa frågor arbetar på ett sådant sätt att detta blir möjligt. Med dessa ord vill jag, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! När det gäller just denna försöksverksamhet, som utskottet hänvisar till på s. 11 i betänkandet, har jag alltså haft kontakter både i Luleå och i Söderhamn. De som är ansvariga för denna helikopterverksamhet på de här orterna känner inte till att det pågår någon försöksverksamhet. Självfallet borde de göra det, om så vore fallet. Om jag uppfattade Kjell Mattsson rätt, får jag förmoda att utskottet anser att det är angeläget att denna verksamhet verkligen kommer till stånd. Jag tror att det är viktigt att den kommer till stånd så snart som möjligt. Som jag nämnde i mitt anförande förekommer det rätt ofta olyckor på sjön, och andra sjöräddningsenheter har väldigt begränsade möjligheter i förhållande till just de här tunga helikoptrarna. Det är därför mycket angeläget att vi även i Bottenviken dygnet runt får tillgång till de förnämliga resurser som de tunga helikoptrarna från försvaret innebär.

Herr talman! Med hänsyn till den enighet som råder om proposition 119 skall jag nöja mig med att göra några allmänna kommentarer. Jag vill understryka att det internationella samarbetet spelar en betydande roll för att utveckla säkerheten och miljöskyddet till sjöss. Sverige har deltagit aktivt i detta arbete och anslutit sig till flera internationella överenskommelser som syftar till att skydda den marina miljön. Samarbetet har betydelse både för att förebygga utsläpp av olja och för att göra det möjligt att samla olika länders resurser för att bekämpa utsläpp. Jag vill särskilt betona det nordiska samarbete i fråga om bekämpning av marina föroreningar som har kommit mycket långt i utveckling. Det nordiska samarbetet verkar också pådrivande på det samarbete som förekommer med andra länder utanför Norden. De insatser som hittills gjorts har inte kunnat förhindra att utsläpp av olja skerien utsträckning som inte är godtagbar från miljövårdssynpunkt. Frågan om hur den svenska beredskapen mot miljöskadliga utsläpp till sjöss skulle vara utformad har aktualiserats genom de många olyckor som har drabbat våra kuster under de senaste åren. Det är mot denna bakgrund som ett omfattande utredningsarbete har kommit till. Utredningsarbetet har syftat till att ge en samlad överblick över problemen och att ge ett underlag för ett samlat handlingsprogram för att minska riskerna vid miljöfarliga transporter till sjöss. På grundval av det framtagna beslutsunderlaget har regeringen i föreliggande proposition lagt fram ett förslag till handlingsprogram. Det är inriktat på såväl förebyggande åtgärder mot oljeoch kemikalieutsläpp till sjöss som åtgärder för att minska skadeverkningarna för miljön när utsläpp har inträffat. Insatserna för miljösäkrare sjötransporter bör naturligtvis i första hand inriktas mot förebyggande åtgärder. Erfarenheten visar emellertid att de förebyggande insatserna måste kompletteras med en slagkraftig beredskap. Den hittillsvarande inriktningen av vår oljeskyddsberedskap behålls enligt föreliggande förslag. Olja som har kommit lös skall således så långt det är möjligt och rimligt bekämpas till sjöss och på mekanisk väg, alltså inte med kemiska bekämpningsmedel. Den nuvarande ansvarsfördelningen mellan kommunerna och tullverkets kustbevakning i fråga om bekämpningsåtgärder föreslås inte bli ändrad. Ansvarsgränsen är i princip anknuten till strandlinjen. Åtgärder föreslås emellertid för att underlätta samordningen mellan landoch sjösidan. Vad som behövs är en god planläggning och gemensamma övningar. Enligt min mening bör det finnas anledning utgå ifrån att det redan i dag vidtas åtgärder av länsstyrelserna för att förbättra planläggningen. Jag vet också att sådana åtgärder är vidtagna på sina håll. övningar. De ger möjlighet till övning i varje tullregion vartannat år, och ett ledningsspel skall kunna ske varje år. En genomgående linje i propositionen är betoningen av skyddet av strandzonen. Erfarenheten visar att man ofta inte kan undvika att olja kommer i land på stränderna, trots en god beredskap till sjöss. Medel föreslås därför för anskaffning av båtar som är lämpade för strandnära, grunda vatten. Dessa båtar kan transporteras med lastbil från ett kustavsnitt till ett annat. Regionala förråd av bekämpningsmateriel skall enligt propositionen byggas upp och kunna ställas till kommunernas förfogande. Denna materiel skall finnas tillgänglig för att omedelbart kunna möta ett större oljeutsläpp när detta når strandzonen. De regionala förråden skall enligt propositionen lokaliseras till Norrlandskusten, Stockholmsregionen, Blekingekusten och Göteborgsregionen. Dessutom skall ett mindre förråd lokaliseras till Gotland. Behovet av kortare insatstider i Vänern och Mälaren skall beaktas vid lokaliseringen. Materielen skall vara lastad i containers för att möjliggöra snabba insatser. Materielen i ett förråd är inte bunden till ett visst geografiskt område utan skall självfallet kunna användas i hela landet. Även beredskapen för ingripanden vad gäller utsläpp av kemikalier till sjöss skall förbättras. Ytterligare materiel skall anskaffas. I fråga om kvalificerad personal skall statens brandnämnd i samråd med generaltullstyrelsen och Svenska kommunförbundet klargöra vilka personella resurser som redan finns på landsidan och hur kustbevakningens organisation skall kunna förstärkas. Resurserna skall organiseras så att de kan utnyttjas både på land och till sjöss. I propositionen läggs också fram förslag om handläggningen av bemanningsfrågor i rena kustoch skärgårdsområden. Jag anser att det nuvarande systemet, som innebär att personalbehovet bedöms isolerat av varje sektorsmyndighet för sig, är otillfredsställande och att ett mera övergripande betraktelsesätt måste införas i framtiden vid ställningstaganden i bemanningsfrågor. Det förslag som läggs fram genom propositionen innebär att det införs en garanti för att samordnade lösningar prövas före beslut om personalinskränkningar som medför negativa verkningar på skilda områden. De statliga myndigheter som har personal med direkt betydelse för tillsynen och övervakningen av kusterna skall informera länsstyrelsen, när indragning av personal är aktuell. Utredningen skall genomföras i samråd med berörda statliga myndigheter. Länsstyrelsen skall också samarbeta med berörda kommuner, landstingskommuner, fackliga och andra organisationer samt statliga regionala myndigheter. Om länsstyrelsen finner det angeläget med en fortsatt bemanning i ett visst fall, skall länsstyrelsen sträva efter att få fram en överenskommelse mellan intressenterna om organisation, huvudmannaskap och kostnadsfördelning. Jag vill understryka att statliga myndigheter inte får utnyttja handläggningsordningen till att vältra över kostnader på kommuner och landstingskom muner. Om någon av de berörda statliga myndigheterna inte kan godta länsstyrelsens förslag till en fortsatt bemanning, skall frågan föras upp till regeringen. Jag vill peka på att länsstyrelserna redan i dag utreder många av de fall där det nu föreslagna regelsystemet blir tillämpligt. Skillnaden är att utredningen i dag ofta sker först sedan beslut om personalinskränkning har fattats. Syftet med utredningen är att förmå vederbörande myndighet att ändra sitt beslut. Med den nu föreslagna regionala handläggningsordningen görs den allsidiga utredningen före beslutet om personalinskränkning. Detta är enligt min mening en mycket mer tillfredsställande ordning. Handlingsprogrammet innehåller självfallet många andra förslag som jag inte skall ta upp här. Insatser får göras kontinuerligt på skilda områden. Vissa frågor kräver emellertid fortsatta överväganden. En successiv bevakning och uppföljning av effekterna av de åtgärder som nu föreslås måste också ske. Det behövs således insatser även i framtiden för att åstadkomma säkrare sjötransporter. Sten-Ove Sundström ifrågasätter om försöksverksamheten har kommit till stånd. Jag vill då tala om att den pågår sedan förra sommaren och skall vara avslutad till hösten. Därefter skall en utvärdering ske. Försöksverksamheten bedrivs i samarbete med rikspolisstyrelsen, försvaret och ett antal sjukvårdskommuner. Ordförande i utredningen är förre rikspolischefen Carl Persson. Vi vet alltså att sådan här försöksverksamhet pågår.

Herr talman! Efter kommunministerns anförande och hans uttalande om försöksverksamheten blir jag ännu mer orolig. Man måste ha klart för sig att vår motion, som jag talat för här och i vilken vi tar upp dygnsberedskapen i Söderhamn och Luleå, handlar inte om den försöksverksamhet som pågår i samarbete med vissa landsting, dvs. sjukvårdshuvudmän, och rikspolisstyrelsen. De helikoptrar som det är fråga om i det här sammanhanget är användbara för sjöräddning och dithörande verksamhet. Inom dessa enheter känner man inte till någon försöksverksamhet. I det första fallet, som omnämns i utskottsbetänkandet såsom försöksverksamhet, har man kopplat in exempelvis civila flygenheter i fjälltrakterna. Där har man för Norrbottens del hjälp av försvarets helikopterskola i Boden. Dessa enheter har emellertid inte sådana resurser att de kan utföra sjöräddningsuppdrag. Jag har en känsla av att man i utskottsbehandlingen kanske har missat den här delen. Det vore därför viktigt att få ett ytterligare klarläggande från utskottets talesman i det här fallet. De helikopterenheter som står till förfogande i samband med den försöksverksamhet som omnämns i den första delen av utskottsbetänkandet har inte möjligheter att navigera och operera ute till havs i dåligt väder. Sådana resurser finns endast i dygnetrunt beredskap i de södra och mellersta delarna av landet. Det är viktigt att göra klart de skillnader i fråga om resurser som föreligger i detta hänseende.
Herr talman! Jag vill bara säga beträffande försöksverksamheten att den redovisning som jag fått har klargjort att verksamheten pågår enligt de premisser som jag här har nämnt. Det var det jag ville erinra om i mitt tidigare inlägg.
Herr talman! Det kanske kan låta litet tjatigt, men jag vore väldigt glad om kommunministern kunde bekräfta att den försöksverksamhet som vi nu talar om också innefattar de tunga helikoptrarna i Luleå och i Söderhamn i dygnsberedskap.

Herr talman! Det är ett enigt justitieutskott som står bakom betänkandet 1980/81:35. Jag har begärt ordet närmast för att kommentera att det trots allt anmält sig ett antal talare i detta ärende. Den här gången måste vi kanske, trots utskottets enhälliga skrivningar, efterlysa en sådan kriminalpolitisk debatt som vi förde för ett antal år sedan. I en situation där anslagen är små och då verksamheten inom kriminalvården håller på att spränga alla ramar är det ganska naturligt att detta tyvärr lägger sordin på stämningen vid alla funderingar på hur vi skall utforma den kommande kriminalvården. Det är typiskt att även de motionärer som har lämnat förslag som bl.a. rör narkotikamissbruket på våra kriminalvårdsan stalter har låtit bli att reservera sig när vi har kommit fram till slutsammanvägningen. Man har ganska ofta hört en del intressanta synpunkter framföras på senare år. Jag kan inte bedöma om det äger sin riktighet eller inte, men det finns de som hävdar att 1973 års vårdreform skulle ha fått ett helt annat innehåll, om vi hade väntat med beslutet och antagit reformen ett eller två år senare. När riksdagen slöt upp kring beslutet om vård i anstalt hade narkotikaproblemet ännu inte blivit det stora problem som det är i dag. Vi kommer att få fundera på detta i framtiden. Jag tror att vi om något år kommer att kunna föra en mer principiell kriminalpolitisk debatt än nu, av den enkla anledningen att det just nu pågår en rad utredningar, fastän de egentligen inte har fångat så mångas uppmärksamhet. Det är permissionsutredningen, där vi enligt vad den förra regeringen har sagt kan vänta en proposition i höst. Det är häktesutredningen, vars slutsatser länge har legat i en skrivbordslåda men som nu äntligen lär komma fram. Det är fängelsestraffkommittén, som gjort stora och viktiga utredningar om fängelsestraffets utformning, och det är frivårdskommittén. Till detta kommer det faktum att kriminalvårdsstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att undersöka hur insatserna för att förhindra narkotikamissbruk på våra anstalter kan samordnas. Av den anledningen kan man egentligen i dag bara tala om vad man själv tycker, i väntan på slutredovisningen av pågående utredningar. Vi vet ännu inte vilka ekonomiska ramar som kriminalvårdsstyrelsen får till sitt förfogande. Det kan kanske vara nyttigt att nämna några siffror i sammanhanget. De senaste tillgängliga rapporterna är från 1 april i år. Antalet intagna på våra kriminalvårdsanstalter var då det högsta sedan tio år tillbaka, nämligen 5 227. Antalet häktade — en svår sak att exakt redovisa för de ansvariga — uppgick på Kronobergshäktet till 260. Någon vecka tidigare hade antalet varit 312. På Hall fanns ett sextiotal häktade och anhållna, och på Österåker fanns inte en enda plats ledig. Vi vet också att förhållandena är mycket svåra i Malmöoch Östersundsregionen samt på många andra håll, som är värda att uppmärksamma. Det står helt klart att kriminalvårdsverkets intentioner att differentiera klientelet är helt omöjliga att genomföra i en sådan situation. Speciellt svårt har det varit i Stockholmsområdet. Vi kan ju hoppas på någon förbättring i det avseendet när de nya lokalanstalterna i Huddinge och Täby tas i bruk. Tyvärr dröjer det ännu några år, och under tiden får man försöka klara situationen med de medel som står till buds. Utskottet, som är enhälligt i den här frågan, skulle, om vi visste att det fanns ekonomiska möjligheter, föreslå riksdagen att besluta om inrättandet av mindre avdelningar på Tidaholms-, Halloch Norrtäljefängelserna. Vi delar uppfattningen att det är långt ifrån tillfredsställande att kommunerna i vissa fall överväger att dra tillbaka en del av sin bibliotekstjänst på anstalterna. Skälet till övervägandena är att de medel som kriminalvårdsstyrelsen får inte utgör tillräcklig ersättning.

Vid Hinseberg och på en del andra håll har man försökt bedriva verksamhet med en fullständig behandlingskedja för de intagna som verkligen önskar komma ifrån sitt narkotikaberoende. Men vid fängelserna i Västsverige saknas detta helt. Det finns ett behandlingsteam på Härlandaanstalten. Fortfarande saknas sista länken i kedjan, nämligen det behandlingshem i Lödöse som skyddsvärnet i Göteborg har önskat få medel till. Trots behovet av att göra besparingar och låta blåpennan gå hårt fram, så har ändå kriminalvårdsstyrelsen tillstyrkt att medel anslås för tillsättande av begärda tjänster vid anstalten. Det är med en viss känsla av att det är omöjligt att handla som vi går till verket när vi skall bedöma anslagsäskandena till kriminalvården. Vi förstår att det kan vara svårt. Men jag tycker att det är nödvändigt att en politiker, för politikerna i denna kammare pekar på ett ganska allvarligt fenomen — och när jag säger att det är allvarligt är det verkligen inte bara min uppfattning. Kriminalvårdsverket har, liksom alla andra verk, varje år då man gjort upp budgeten fått direktiv om att företa 2 76 nedskärning. Det är väldigt svårt att åstadkomma en sådan nedskärning inom ett känsligt område, där behoven bara stegras och där man räknar med att denna utveckling fortsätter även i framtiden. Det som vi önskar och som riksdagen också borde kräva är att regeringen och departementet inte bara kommer med direktiv om hur många procent som måste skäras ned. Bakom direktiven måste också ligga en politisk vilja som ger oss möjlighet att pröva det man på ansvarigt håll prioriterar eller inte prioriterar. I dagens läge är det inte vi politiker som gör de beräkningar och bedömningar som vi så småningom får ta ställning till, utan det är tjänstemän. De är ansvariga på sina platser, men de är ändå inte politiskt ansvariga. Även i en svår ekonomisk situation tycker jag att det skall finnas politiska ställningstaganden till vad som skall få förtur eller inte. Det är ett krav som jag tycker att vi, som politiker och som ansvariga ledamöter i justitieutskottet, bör resa.